Herr talman! Herr Romanus har frågat om jag vill medverka till att den som är patient hos privatpraktiserande läkare eller inom företagshälsovården får rätt att ta del av sin egen sjukjournal på samma villkor som gäller för den offentliga sjukvården. Enligt tryckfrihetsförordningen äger var och en fri tillgång till allmänna handlingar, dvs. handlingar som finns hos statliga eller kommunala myndigheter. Sjukjournaler inom den av samhället bedrivna sjukvården anses vara allmänna handlingar. Inom den offentliga hälsooch sjukvården gäller således med vissa undantag att en patient har rätt att ta del av sin sjukjournal. Inom den privata hälsooch sjukvården, som inte omfattas av reglerna om allmänna handlingars offentlighet, är patienten enligt gällande lagstiftning inte tillförsäkrad samma rättighet. Bl. a. denna fråga kommer att behandlas av en utredning som jag inom kort avser att tillsätta beträffande vissa ansvarsoch rättssäkerhetsfrågor inom hälsooch sjukvården.
Herr talman! Sjukjournaler i offentlig sjukvård är allmänna handlingar. Däremot är det inte så att var och en kan ta del av dem, utan det fordras patientens tillstånd. Den som är sjuk och vårdas inom den offentliga sjukvården har alltså rätt att ta del av sin egen journal, om det inte kan antas motverka syftet med vården. Däremot gäller inte samma rätt för den som vårdas av en privatläkare eller inom företagshälsovården. Det är det jag har tagit upp i min fråga. Samma skäl som kan anföras för att man skall få ta del av sin sjukjournal i allmän sjukvård gäller också för privatvården och företagshälsovården. Det ökar möjligheterna att uppnå ett gott förtroende mellan läkare och patient. Den nu pågående konflikten i Malmberget mellan fackföreningen och företagsläkaren i LKAB visar, att vägran att lämna ut journaler kan skada förtroendet för sjukvården. Statliga företag borde här gå i spetsen för att skapa ett gott förtroende, men självfallet kan samma krav ställas på hälsovården i alla företag och även på privatläkarvården. En privatpraktiserande läkare har legitimation som är utfärdad av socialstyrelsen. Därmed kan man säga att han i viss mån är bärare av ett offentligt förtroende. Man kan också av det skälet ställa krav på insyn i hans verksamhet. Vi kan också dra en parallell med den lagstiftning vi nu har fått om dataregister. Man har rätt att se vilka uppgifter som samlats om en i ett dataregister, som är upplagt av t.ex. en enskild firma. Det torde vara så att om en privatläkare lägger upp sina patientjournaler på data, då har man rätt att ta del av dem, men alltså inte annars. Det är ju ett orimligt förhållande. Jag ber att få tacka för svaret från socialministern. Det är bra att det kommer en utredning. Jag vill därför ställa tre följdfrågor. 1. Syftar utredningen till att åstadkomma en parallellställning mellan enskild sjukvård och företagshälsovård och den offentliga sjukvården när det gäller rätten att ta del av journaler? 2. När kan man vänta sig att få förslag från utredningen? 3. Anser socialministern att företagshälsovården i statliga bolag — som i det exempel jag har nämnt — bör iakttaga samma öppenhet som den offentliga sjukvården redan innan utredningen är klar?

Herr talman!

Det är också mot den bakgrunden som vi avser att ta upp denna fråga i samband med den utredning som snart skall tillsättas beträffande ansvarsoch rättssäkerhetsfrågor inom hälsooch sjukvården. Då får man självfallet pröva just den fråga som herr Romanus ställde till mig. Förutsättningarna för och möjligheterna att få till stånd likartade bestämmelser på detta område inom den offentliga och privata sjukvården kommer självklart att ingå i utredningens uppdrag. Vad sedan gäller tidpunkten för utredningens färdigställande kan jag inte i dag ange något exakt datum, men det är klart att dessa frågor är så angelägna att det kommer att vara vår strävan att så snart som möjligt få ett utredningsresultat på bordet. Sedan vill jag avslutningsvis påpeka att det självfallet inte föreligger några hinder för en läkare att informera en patient om undersökningsresultat, patientens hälsotillstånd och eventuellt erforderliga medicinska åtgärder. Ett förtroendefullt förhållande mellan patient och läkare är alltid av stor betydelse; det må gälla företagsläkare vid statliga eller privata företag, läkare i allmän tjänst eller privatpraktiserande läkare. Det är alltid viktigt att man kan etablera ett förtroendefullt samarbete.
Herr talman! Jag tackar socialministern för dessa ytterligare preciseringar. Herr Aspling vill inte säga att syftet skall vara att åstadkomma en parallellställning, utan bara att det finns goda skäl att granska frågan osv. Jag kanske inte skall pressa socialministern ytterligare, för jag är rädd att jag inte får mera besked nu. Men jag vill ändå ställa den här frågan: Kan herr Aspling ange något skäl till att man inte skulle kunna ha sådan parallellställning, dvs. samma rättigheter för patienterna även hos privatläkare och i företagshälsovården? Om så inte är fallet får jag väl tolka svaret på det sättet, att syftet är att det skall bli samma rättigheter. När det gäller de statliga bolagen är jag medveten om att det inte finns något hinder för företagsläkare vid LKAB eller andra statliga bolag att lämna ut journalerna, om det inte motverkar syftet med vården. Men min fråga gällde inte det, utan om socialministern möjligen anser att ett statligt bolag kan ha anledning att gå i spetsen och vara ett gott föredöme. Vi har ju hört sådana uttalanden från regeringen tidigare, att den statliga sektorn skall vara ett gott föredöme. Det faktum att man valt bolagsformen för en statlig verksamhet bör inte medföra att man försätter sig i en sådan konfliktsituation i förhållande till de anställda som man gjort i Malmberget. Det kan bara vara till skada såväl för den statliga verksamheten i allmänhet som för hälsooch sjukvården där. Därför skulle jag vilja upprepa frågan: Anser inte socialministern att ett statligt företag kan gå i spetsen i det här avseendet innan vi fått en lagstiftning som kan ålägga de enskilda läkarna samma sak? Det skulle företaget kanske göra, om socialministern ville uttala en mening på den punkten.
Herr talman! Jag skulle rent allmänt vilja säga att självfallet bör statliga företag i olika avseenden gå i spetsen och vara ett gott föredöme. Det är jag angelägen om att understryka. Nu har vi emellertid, som herr Romanus känner till — det är ju därför han ställt frågan till mig — olikartade förhållanden och det är den saken vi nu skall ta upp för att få till stånd en omprövning. Herr Romanus ställde en annan fråga, nämligen om jag redan före utredningen skulle kunna avge en deklaration, huruvida det eventuellt kunde föreligga skäl att ha olikartade bestämmelser i det här avseendet. Jag vill gärna säga att det blir utredningens primära uppgift att just pröva den saken. Men, herr talman, jag kan kanske ändå ha anledning att göra ett par påpekanden till. Det är ingalunda så att den privata läkarvården bedrivs utan kontroll. Verksamheten står ju under tillsyn av socialstyrelsen som kan meddela instruktioner och andra föreskrifter för yrkesutövningen. Läkarna är skyldiga att låta sin verksamhet inspekteras av socialstyrelsen och att lämna de upplysningar och förklaringar som socialstyrelsen begär. Vid sådana inspektioner brukar en granskning ske av läkarnas sätt att föra journaler. Dessa bestämmelser har tillkommit för att tillförsäkra patienterna en god kvalitet och säkerhet inom den privata läkarvården.

Herr talman! Herr Henmark har frågat mig om jag anser att efterlevnaden av 16 kap. 11 § brottsbalken rörande skyltning eller annat förfarande med pornografisk bild är tillfredsställande. Den angivna bestämmelsen infördes år 1971 i samband med att det tidigare straffstadgandet angående sårande av tukt och sedlighet upphävdes. Enligt lagrummets nya lydelse skall den som på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande förevisar pornografisk bild på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Såvitt gäller skyltning med bilder med sexuellt motiv innebar denna lagändring en klar utvidgning av det straffbara området. I anslutning till frågan om vad som skulle förstås med pornografisk bild konstaterade jag sålunda den gången att det föreslagna förbudet mot skyltning skulle komma att omfatta även andra bilder som skildrar sexuella förhållanden än sådana som vid tillämpningen av 16 kap. 11 § i dess dåvarande lydelse hade ansetts såra tukt och sedlighet. Åtal för brott mot den nya straffbestämmelsen har förekommit i en del fall, men närmare uppgifter saknas om antalet överträdelser av detta slag som kommit till polisens kännedom. Eftersom polisen i första hand har att förebygga och bekämpa den grövre brottsligheten, är det möjligt att man inte alltid har kunnat övervaka efterlevnaden av den sålunda utvidgade straffbestämmelsen på ett tillräckligt effektivt sätt. Det åligger emellertid polisoch åklagarmyndigheterna att uppmärksamma dessa förhållanden. Det bör därför kunna förutsättas att, i den mån det skulle finnas en tendens som innebär att under senare tid överträdelser av skyltningsförbudet blivit vanligare eller det bildmaterial som används vid skyltning fått en mera utmanande karaktär, så kommer också tillämpningen av den aktuella straffbestämmelsen att öka.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag konstaterar också att justitieministern själv inte är nöjd med de förhållanden som nu råder utan anser att det behöver bli en uppstramning på denna punkt. Det är riktigt vad som sägs i svaret att det 1971 tillkom en lagparagraf med förbud att genom skyltning eller annat liknande förfarande förevisa pornografisk bild. Nu har kanske alldeles särskilt under den sista tiden kommit det ena budet efter det andra om att det har varit brister i detta hänseende. Jag har antecknat några. Det har i pressen talats om att någon helt enkelt har rivit ned löpsedlar, och efter ”upprepad förseelse” har hon dömts till fängelse. Några har JO-anmält rättsvårdande myndigheter för underlåtenhet att ingripa och begärt åtgärder för att avhjälpa brister i lagstiftningen. Några kioskägare uppe i norr har helt enkelt kommit överens om att inte skylta med tidningarna FiB-Aktuellt och Lektyr. Ett par kvinnor har i artiklar påtalat omöjligheten att vid en kiosk köpa en kvällstidning utan att tvingas möta för kvinnan förnedrande bilder. Pressbyrån och Riksförbundet Kioskoch gatukök har uppmanat sina försäljare att vara försiktiga med exponeringen av herrtidningarna. Riksförbundet Kioskoch gatukök har enligt uppgift hos justitiedepartementet begärt en lagändring för att överflytta ansvaret från kioskägare till ansvarig utgivare. Jag har också fått rapporter från ett par damer här i riksdagen, som har påpekat en olämplig skyltning i en affär utanför riksdagshuset. De hade fått det svaret från personalen att man inte kände till de begränsande lagregler som finns. Det är tydligen en hel del som inte är som det borde vara på den här fronten. Jag är också fundersam över en uppgift i justitieministerns svar. Justitieministern sade att såvitt gäller skyltning med bilder med sexuellt motiv innebär lagändringen en klar utvidgning av det straffbara området. JO har haft att handlägga ett ärende av denna art, där han säger att lagens lydelse är oklar genom att man i den använder begreppet ”pornografisk”. Lagrådet ville på sin tid behålla den gamla lydelsen som grundade sig på begreppet ”sårande av tukt och sedlighet”. Enligt JO genmälde emellertid departementschefen då att ordet ”pornografisk” valts just för att markera skillnaden, dvs. begränsningen av det straffbara området, i förhållande till nuvarande bestämmelser. Jag ifrågasätter därför om justitieministerns uppgift är riktig. Jag vill slutligen fråga: Anser justitieministern för det första att den information som nu finns är tillräcklig? Avser justitieministern för det andra att villfara den begäran som här är gjord att överföra ansvaret från kioskägarna till ansvarig utgivare?
Herr talman! Beträffande den sista frågan, om överförande av ansvaret på ansvarig utgivare, kan jag för dagen bara svara att vi prövar den i departementet och kommer att ta ställning till den. I övrigt vill jag säga till herr Henmark i anledning av de exempel han anförde, att straffrättsliga sanktioner långt ifrån alltid är den bästa och effektivaste metoden när det gäller att motverka icke önskvärda företeelser i samhället. Detta gäller inte minst på det pornografiska området, där frågeställaren och jag är överens om att den enskilde medborgaren inte skall tvingas att mot sin vilja ta del av anstötliga alster. Den från alla synpunkter lämpligaste åtgärden är att marknaden sanerar sig själv. Herr Henmark har angivit exempel på det, och en sådan självsanering har också börjat komma till stånd. I våras beslöt som bekant Svenska tidningsutgivareföreningen att rekommendera sina medlemmar att iaktta återhållsamhet med publicering av sådana annonsillustrationer som på ett utmanande sätt återger sexuella motiv. Nyligen träffade Pressbyrån och ett par av de ledande tidskrifterna i branschen en motsvarande överenskommelse beträffande omslag och löpsedlar. Med anledning av herr Henmarks andra fråga vill jag svara att vi nu får avvakta den fortsatta utvecklingen innan vi tar ställning till om ytterligare åtgärder behövs.
Herr talman! Jag tycker att en del av det svar som justitieministern senast gav ligger väl i linje med det som jag nyss sade, nämligen att det behövs ytterligare information. Den informationen kan vara av olika slag, men en sak som jag gärna vill peka på i detta sammanhang gäller vad som menas med allmän plats. Det är nämligen inte bara vid kiosker som ifrågavarande annonsering förekommer utan den bedrivs inte minst i snabbköp, där även småbarn ofta får köa vid kassorna och där kan studera bilder som inte är särskilt uppbyggliga. Enligt en definition, som jag fått från riksdagens upplysningstjänst, menas med allmän plats både plats utomhus och inomhus som är upplåten för eller frekventeras av allmänheten, t.ex. gata, torg, station, båtar, tåg, restauranger, affärslokaler och biografer. Jag tror att det behövs information på denna punkt, så att affärsidkarna vet var de får sätta upp bilder av ifrågavarande slag. Jag hälsar vidare med glädje den positiva inställning som justitieministern tydligen har i detta ärende.
Herr talman! Nu ställde herr Henmark en besvärlig juridisk tolkningsfråga till mig, nämligen om vad som är allmän plats. Det är en fråga som ofta föranleder diskussion, och i sista hand kan den bara prövas av domstol. Herr Henmark gav ett exempel på vad han avsåg, nämligen skyltning i snabbköp. I lagstiftnigen tänkte man i första hand på skyltfönster, kiosker och sådant, och jag tror inte att man hade just snabbköpen i sikte, men detta får vi väl lov att titta på. Jag vågar mig inte på att här i kammaren på stående fot ge någon tolkning av om snabbköpsbutiker är allmän plats eller ej.

Herr talman! Fru Swartz har frågat socialministern om han är beredd att vidta åtgärder som förhindrar att föräldrar till handikappade barn genom nya bestämmelser om vårdbidrag efter den 1 januari 1974 kan komma i ett sämre ekonomiskt läge än tidigare. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Enligt beslut av årets riksdag får vårdbidraget för svårt handikappade barn en ny utformning från den 1 januari 1974. Det nya vårdbidraget skall utgå till den av föräldrarna som huvudsakligen vårdar barnet. Reformen skall ses mot bakgrunden av att en av föräldrarna i regel måste avstå från förvärvsinkomst för att ta vård om det handikappade barnet, och den grundas på ett enhälligt förslag från familjepolitiska kommittén. Bidragets belopp har anknutits till folkpensionsnivån på så sätt att bidraget skall motsvara hel förtidspension jämte pensionstillskott, vilket vid ikraftträdandet betyder 105 procent av basbeloppet. Bidraget kommer därefter att i takt med den årliga ökningen av pensionstillskotten höjas så att det kommer att uppgå till 120 procent av basbeloppet. Samtidigt görs bidraget skattepliktigt och ATP-grundande för den förälder som uppbär det. Den omläggning av vårdbidragen som träder i kraft vid årsskiftet innebär en kraftig förstärkning av stödet för de föräldrar som är förhindrade att ha förvärvsarbete på grund av att de måste ägna sig åt omvårdnaden om det handikappade barnet. Även för den som vid sidan av vårdbidraget har inkomst av eget förvärvsarbete ger de nya reglerna förbättringar upp till en inkomst utöver vårdbidraget på ca 25 000 kronor. Att effekten av bidraget blir lägre vid högre inkomster är en följd av den här genomförda principen med skattepliktiga sociala förmåner som innebär att bidraget främst inriktas på de grupper där stödbehovet är störst.

Herr talman! Jag tackar fru statsrådet Odhnoff för svaret på min fråga. Anledningen till den var givetvis de ändrade bestämmelserna om vårdbidrag till föräldrar med handikappade barn, som kommer att gälla från årsskiftet. När bidraget höjs från 60 procent till 105 procent av basbeloppet och blir ATP-grundande och skattepliktigt får det emellertid för en del föräldrar och vårdnadshavare vissa negativa effekter, som förmodligen inte varit avsedda. Det högre bidraget kan innebära en försämring, om båda föräldrarna förvärvsarbetar. Om bidraget i dag är 4740 kronor blir det efter den 1 januari 8295 kronor. Med en marginalskatt på 60 procent blir det ekonomiska stödet sämre i fortsättningen än för närvarande. Effekten av detta torde bli en strävan efter att hela inkomsten skall kunna redovisas på en förälder, så att den andra föräldern får mottaga vårdbidraget och familjen på så sätt får behålla största möjliga del av det. Det vore beklagligt om föräldrar i den här situationen på grund av detta inte vill ha ett arbete utanför hemmet, då det just för dem kanske kan anses särskilt värdefullt att någon del av dagen få vara i annan miljö. Det kan inte vara rätt att den familj där en förälder ensam har inkomst kommer i ett bättre läge än den familj där två föräldrar sammanlagt har samma inkomst. En grupp som drabbas särskilt hårt är ensamstående föräldrar med förvärvsarbete. De riskerar att förutom skatteavdraget gå miste om bostadsbidrag om de befinner sig i ett gränsläge. Om vårdbidrag i fortsättningen inte skall utgå till fosterföräldrar för handikappade barn, hur skall då dessa kompenseras? Blir det en kommunens uppgift att höja fosterlegan, och är i så fall kommunerna medvetna om detta? Jag tvivlar inte på att avsikten med de nya bestämmelserna om vårdbidrag varit att förbättra situationen för människor som har att ta ansvar för barn som kräver så mycket mer av vård och omsorg än de fullt utvecklade och friska barnen. För många innebär det också en för miska läget för bättring, men det är angeläget att alla får del av denna. Har de här effekterna allvarligt beaktats vid omläggningen? Kan man räkna med att fru statsrådet Odhnoff verkar för att de här påtalade bristerna rättas till?

Herr talman! Den grupp föräldrar som vi diskuterar är föräldrar med så svårt handikappade barn att de i de allra flesta fall tvingas helt ägna sig åt att ta hand om detta barn. Det har varit angeläget att genom denna proposition och detta beslut i riksdagen se till att dessa föräldrar, som stannar hemma och vårdar sitt svårt handikappade barn, också skall få en inkomst som kan ge dem både ett visst ekonomiskt tillskott och den trygghet som pensionsunderlag innebär. Att det kan uppkomma sådana situationer även bland denna grupp att båda föräldrarna kan gå ut i förvärvsarbete är naturligtvis möjligt. Men jag vill erinra om att upp till 25 000 kronors inkomst är ändå förbättring att vänta med det nya systemet, som riksdagen alltså har beslutat. När det gäller frågan om bostadstilläggen, som fru Swartz också tar upp, kan jag säga att enligt gällande regler om bostadstillägg till barnfamiljer och ensamstående kommer vårdbidraget för skattepliktig inkomst att slå igenom i inkomstunderlaget för beräkning av bostadstillägget. Men detta blir inte aktuellt förrän 1976. Den framtida utformningen av inkomstprövningsreglerna inom bostadstilläggssystemet undersöks nu av bostadstilläggsgruppen, som också kommer att överväga frågan om hur bostadstilläggen skall påverkas av utgående vårdbidrag.
Herr talman! Den här aktualiserade frågan har givit anledning till oro hos många, och jag har själv kontaktats av en far till ett handikappat barn. Det är just fråga om en familj där båda föräldrarna förvärvsarbetar. Jag tycker nog att svaret tyder på — trots att det sagts att behovsprövning icke skall gälla i fråga om stöd åt handikappade — att det här dock gäller behovsprövning. Det slår inte på samma sätt för alla. Jag är inte riktigt nöjd med det svar jag har fått. När det gäller förhållandena för ensamstående förvärvsarbetande förälder, så kvarstår ju ändå detta att bidraget blir beskattat. Visserligen skulle det inte innebära någon försämring vid inkomster upp till 25 000 kronor, men det är väl ingalunda ovanligt att en ensam förälder har en inkomst på 30 000—35 000 kronor, och då slår det ändå ganska hårt. Kan vi förvänta oss att det verkligen blir ändringar vad gäller bostadstillägget som gör att det inte inträder någon försämring här? När det gäller fosterföräldrar fick jag inte något svar på min fråga. Jag anser detta vara en ganska angelägen sak även för kommunerna — det kommer att slå rätt hårt på det kommunala planet såvida inte staten betalar stödet.
Herr talman! När det gäller fosterföräldrar regleras ju ersättningen av kommunerna, och det är kommunerna som då får ta hänsyn till graden av handikapp och den arbetsinsats som kan krävas av fosterföräldrarna. Vad sedan gäller bidraget, så är det ju inte behovsprövat annat än i den — Nr 138 meningen att man prövar behovet med hänsyn till barnets handikapp, Torsdagen den och det är alltså svårt handikappade barn som man kan få detta bidrag 22 november 1973 till. Det regelmässiga måste vara att dessa barns handikapp tvingar till sådan omvårdnad som väsentligt överstiger vad ett icke handikappat barn kräver. Detta nya bidrag blir ju en inkomst som beskattas. Någon ekonomisk behovsprövning sker alltså inte.
Herr talman! Jag anser att man ändå indirekt får tolka detta som en behovsprövning. Det kommer att slå på det sättet. När det gäller kommunerna måste det innebära att kommunerna har ansvar för fosterföräldrarna och betalar ut fosterlegan, vilken — efter vad jag kan förstå — måste bli högre när vårdbidraget inte längre utbetalas till fosterföräldrar. Alltså kommer det att innebära en merutgift för kommunerna.

Herr Möller har frågat utrikesministern om han anser att stödet åt blinda bör ges ökade resurser i svensk biståndsverksamhet och att Sverige även i FN-organen bör verka för en högre prioritering av frågor som rör handikappade. Det ankommer på mig att besvara denna fråga. Såväl fysiska som mentala handikapp i u-länderna är i stor utsträckning en följd av undernäring och infektionssjukdomar. Undermåliga sanitära förhållanden, särskilt brist på rent vatten, spelar en stor roll, också när det gäller sjukdomar som leder till blindhet. Samtidigt står det klart att många u-länder på nuvarande utvecklingsnivå inte har möjlighet att avsätta resurser för att ta hand om dem som drabbats av handikapp. Våra erfarenheter i Sverige säger oss att god vård och meningsfull sysselsättning för handikappade kräver stora insatser från samhällets sida. Mot denna bakgrund framstår det som angeläget att satsa på förebyggande åtgärder, främst en allmän förbättring av näringsstandard och hälsovård. Det viktigaste vi för dagen kan göra i FN är att fortsätta våra ansträngningar till förmån för en utvecklingssyn som till fullo beaktar eftersatta folkgruppers intressen. Vårt engagemang tar sig konkreta uttryck i våra betydande bidrag till sådana organisationer som FN:s utvecklingsprogram UNDP, Internationella utvecklingsfonden IDA och FN:s barnfond UNICEF. Som ett exempel på förebyggande arbete på hälsovårdens område av multilaterala organisationer kan nämnas att UNDP satsat avsevärda belopp på att få fram metoder att kontrollera den smittosamma 105 sjukdomen flodblindhet. UNICEF:s insatser för förbättrad hälsovård och näringsstandard för mödrar och barn i de fattiga länderna är väl kända. I den svenska synen på utvecklingssamarbetet ligger ett krav på att se till helheten i u-ländernas utvecklingsansträngningar. Det finns många angelägna behov som konkurrerar om de knappa resurserna. Det är ofrånkomligt att det är u-länderna själva som måste göra graderingen av angelägenhet, och lika självklart att vi måste respektera deras bedömningar. Vad gäller direkt statligt stöd med biståndsmedel till verksamhet för blinda i u-länder finns det som bekant i princip två kanaler. Sådant stöd kan för det första lämnas inom ramen för det direkta samarbete som Sverige bedriver med en rad enskilda länder. Det kan komma till stånd om det land vi samarbetar med begär att en del av de resurser som Sverige ställer till förfogande för landet i fråga utnyttjas för detta ändamål. För det andra kan enskilda organisationers verksamhet för blinda i u-länder stödjas genom statliga bidrag. Detta har redan skett vid några tillfällen och kan åter bli aktuellt om det stöd som begärs avser en verksamhet som välkomnas av den ansvariga regeringen och för övrigt uppfyller de villkor som SIDA ställer för bidragsgivningen.

Herr talman! Jag ber att i herr Möllers frånvaro få tacka fru statsrådet Sigurdsen för svaret på hans enkla fråga. Få människor har det så svårt som de handikappade i u-land. Blindhet är ett svårt handikapp. Man beräknar att det finns ca 20 miljoner blinda i världen och bortåt 500 miljoner synskadade. Ungefär var sjätte människa i dessa delar av världen är alltså synskadad. De flesta av dem bor i de fattiga länderna och lever i regel under mycket svåra förhållanden. Ofta rör det sig om en utstött grupp med små eller inga möjligheter att få utbildning eller medicinsk hjälp, och 98 procent av dem beräknas vara analfabeter. Den strävan till social utjämning som är en proklamerad del av vår biståndspolitik borde här komma till uttryck på ett mera intensivt sätt än hittills. Tyvärr är det ofta på det sättet att denna minoritetsproblematik glöms bort i det officiella biståndet. Sjukhusplaner läggs upp utan ögonklinik, skolor byggs utan att de blinda ges möjlighet till undervisning där osv. Det verkar som ett axiom att minoriteten alltid eftersätts. Av de internationella organ som förmedlar hjälp till utvecklingsländerna är det tyvärr bara några få som sysslar med planering av hjälpen till de handikappade, endast några få personer i vardera UNESCO, ILO och FN osv., trots att det enligt FN:s egna siffror finns 300 miljoner handikappade i världen. Av dessa är som sagt omkring 20 miljoner blinda, och 16 miljoner av dem är blinda alldeles i onödan, eftersom blindheten till största delen orsakas av infektionssjukdomen trakom, av den infektionssjukdom som leder till s.k. flodblindhet samt av vitaminoch proteinbrist, dvs. sjukdomar som alla går att bota om hjälpen kommer i tid. Flera miljoner människor skulle kunna få sin syn tillbaka, om bara de enkla resurser som behövs ställdes till förfogande. Men på grund av att man i utvecklingsarbetet i de flesta länder ofta har förbisett behovet av åtgärder för blinda inom ramen för ett allmänt utvecklingsprogram har antalet blinda växt, med alla de humanitära, sociala och ekonomiska följder detta har. Det mest tragiska är att man räknar med att antalet blinda barn kommer att fördubblas i den tredje världen inom loppet av tio år, om inte något radikalt görs. I väntan på resurser riskerar vi att få en förlorad, blind generation, hänvisad till att leva av tiggeri. Det viktigaste är därför att skapa resurser för att förebygga sjukdomarnas vidare spridning. De blindas förening här i Sverige har genom sin kampanj Blind i u-land riktat uppmärksamheten på de blindas situation i u-länderna och tagit en rad initiativ i bl.a. Afganistan, Bangladesh, Indien, Tanzania och Malawi.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar ankommer det inte på regeringen eller SIDA att fastställa vilken volym stödet till de blinda skall ha inom det direkta biståndet, utan omfattningen är beroende av vilket bistånd på det området som begärs av de länder som vi samarbetar med och av de enskilda organisationerna. När det gäller biståndet till blinda kan jag också nämna att SIDA för närvarande har att behandla ansökningar, dels från Pingstmissionen, dels från De blindas förening. Den senare gäller en yrkesskola för blinda i Tanzania. Beslut i detta ärende väntas vid SIDA:s styrelsesammanträde den 14 december 1973. När det sedan gäller insatserna på det multilaterala området och insatser mot flodblindheten kan jag nämna att UNDP sedan år 1968 satsat 800 000 dollar på att få fram metoder för att kontrollera denna sjukdom. Det föreligger också planer på att eventuellt bilda en konsultativ grupp för att genomföra ett projekt mot flodblindhet i Västafrika.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig om jag är beredd att i ett kommande förslag till riktlinjer för kulturpolitiken hänföra yttrandefriheten till det övergripande målet. Frågan kommer att behandlas i den proposition om kulturpolitiken som läggs fram för riksdagen i mars 1974.
Herr talman! Artigheten bjuder mig att tacka utbildningsministern för svaret, även om det är svårt att tänka sig ett mer innehållslöst svar. Bakgrunden till min fråga är det förhållandet att kulturrådet i sitt betänkande enligt min uppfattning inte fäst tillräcklig vikt vid kravet på yttrandefrihet och att arbetet på en proposition om kulturpolitiken nu pågår i departementet. Kulturrådet har i sitt resonemang om målet för kulturpolitiken föreslagit att det övergripande målet skall vara att medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet. Underordnat detta övergripande mål bör kulturpolitiken vägledas av sju s.k. delmål, nämligen vad som i rubrikstil kallas decentralisering, samordning och differentiering, gemenskap och aktivitet, yttrandefrihet, konstnärlig förnyelse, bevarandet av äldre kultur samt samhällets ansvar. Utifrån en liberal samhällssyn är det förvånande och beklagligt att yttrandefriheten betraktas som endast ett underordnat delmål och inte hänförs till det övergripande målet. Vi vet hur det förhåller sig på många håll ute i världen: det fria ordet existerar över huvud taget inte eller är bara en illusion. Vi ser hur reaktionära krafter — både högeroch vänsterreaktionära krafter — stryper den fria och öppna debatten. Samtidigt betraktar vi yttrandefriheten som ett livsvillkor för en vital demokrati och ett aktivt kultursamhälle. Vi vet dessutom från den nu pågående debatten om tryckfriheten i vårt land liksom från debatten om det misslyckade försöket att grundlagsfästa de medborgerliga frioch rättigheterna i samband med förslaget till ny grundlag, att det finns en stor oro bland många människor. Det finns tecken som tyder på att den personliga integriteten hotas av den pågående samhällsutvecklingen. Det skulle i en sådan situation vara värdefullt om kravet på yttrandefrihet lyftes upp till det s.k. övergripandet målet. Det kravet är så väsentligt att det verkligen fyller sin plats i det sammanhanget. Ja, yttrandefriheten är så omistlig att den skulle kunna sättas allra överst, över alla andra mål, för kulturpolitiken i en demokrati. Utbildningsministern vill uppenbarligen inte svara på min fråga, över huvud taget inte diskutera saken. Jag begär självfallet inte ett svar på konkreta detaljfrågor i en kommande proposition. Men här gäller det en viktig principfråga som det inte borde vara så svårt att ta ställning till. Kan utbildningsministern ange något skäl för att inte hänföra yttrandefriheten till det övergripande målet? Jag tror att det skulle vara värdefullt att i den debattsituation som vi har i vårt land få höra utbildningsministerns syn på den frågan.
Herr talman! Vi har helt nyligen fått in remissvaren på kulturrådets betänkande, och i dem diskuteras givetvis de här frågorna mycket ingående. Jag antar att herr Richardson i olika sammanhang deltagit i skrivandet av remissyttrandena. De ståndpunkterna han här principiellt och generellt framför är i remissopinionen representerade av SACO, riksantikvarieämbetet och några av teaterorganisationerna. Utan tvekan är det väsentligt att ta mycket allvarligt på den frågan, inte minst utifrån de utgångspunkter som en del av teaterorganisationerna och också centrum bildningarna för fram — nämligen att det är viktigt att definiera yttrandefriheten för att möta kommersialismen på kulturområdet. Men det finns också en mängd andra aspekter som måste vävas in i diskussionen kring yttrandefriheten. De synpunkterna är representerade i remissopinionen av mycket tunga organisationer såsom ABF, TBV, LO och en hel del andra, som säger att det här inte får göras till en fråga för bara ett litet fåtal — kulturarbetare och andra. Det är visserligen viktigt att deras frihet definieras, men friheten måste bli reell — på det sättet att den breda gruppen av människor får verkliga möjligheter att delta i debatten — om man skall kunna tala om yttrandefrihet. Därför måste frågan om yttrandefriheten vävas in på praktiskt taget alla nivåer i kulturarbetet om man skall komma fram till en reell definition och inte bara till en tillyxad principformulering. En sådan kan i och för sig vara intressant att använda vid högtidligare tillfällen, men det väsentliga för oss är att nå fram till en sådan beskrivning och en sådan utformning av yttrandefrihetens plats i kulturlivet som reellt uttrycker de breda folkgruppernas möjligheter att komma till tals.

Herr talman! Om artigheten bjöd mig att tacka för det första svaret kan jag utan en sådan motivering tacka för de kompletterande uppgifter som utbildningsministern här har lämnat. Han menade att yttrandefriheten skall vara reell och verklig. Ja, självfallet. Någon illusorisk yttrandefrihet är vi inte betjänta av. Den måste vara reell och verklig för alla människor. Man kan kanske ha den uppfattningen att det inte har så stor betydelse om man i den här målkatalogen skulle föra upp yttrandefriheten till det övergripande målet. Men jag tror att det har en stor symbolisk betydelse, och vikten av symbolhandlingar skall man inte underskatta — allra minst i politiska sammanhang. Jag slutar med att uttrycka förhoppningen att man verkligen beaktar dessa synpunkter. Det skulle vara värdefullt om yttrandefriheten kunde komma i paritet med de två övriga övergripande målen.

Herr talman! Herr Petersson i Röstånga har frågat mig om jag anser det lämpligt att fingerade nyhetsutsändningar om tänkbara dramatiska katastrofer utsänds av massmedia, och fru Mogård har frågat mig vilka åtgärder som jag anser bör vidtas för att förhindra sådan uppenbar ansvarslöshet som gavs exempel på i ungdomsradions fingerade nyhetssändning om kärnkraftverket i Barsebäck. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt vad jag erfarit granskar radionämnden för närvarande det aktuella programinslaget och kommer att behandla ärendet med förtur. Ett ställningstagande från min sida skulle kunna uppfattas som ett försök att påverka nämndens prövning.

Herr talman! Min fråga åsyftar givetvis radioprogrammet med den falska nyhetsutsändningen om att kärnkraftverket i Barsebäck hade sprängts. Många människor blev panikslagna och uppskärrade, och när det senare stod klart för dem att de hade blivit lurade blev de ursinniga. Andra åter chockades när de tänkte på sina anhöriga som var bosatta inom det aktuella området. Åsikterna om programmet har varit entydiga: Omdömeslöshet och oansvarighet är de mildaste bedömningarna. Ansvariga programledare har bett om ursäkt — och det är bra — men påståendena om att man inte hade kunnat förutse effekterna av programmet vittnar om häpnadsväckande aningslöshet, då vi erfarenhetsmässigt vet att liknande program har alla förutsättningar att skapa panikstämningar. Ett program av denna art medför ju också andra konsekvenser, och jag vill här belysa några av dem. För det första har tilltron till radions nyhetsutsändningar fått sig en allvarlig knäck. Detta har omvittnats, inte minst av dem som sysslar med den psykologiska beredskapen. För det andra har säkerligen tilltron till de seriöst syftande kärnkraftdistributörerna, vilken sida de än tillhör, rubbats av det inträffade. Personligen ställer jag mig tveksam till kärnkraften, men jag vill själv övertygas av sakliga argument och inte genom överdrifter. För det tredje har vi ånyo fått en klassisk illustration till att ansvarighetsfrågan när det gäller Sveriges Radio är ett oklart och invecklat kapitel. Man frågar sig ofta: Skall juridiskt ansvar över huvud taget krävas där man anser att de verbala ursäkterna inte är tillräckliga? Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är naturligtvis fullständigt medveten om att ansvaret för programmet icke på något sätt åvilar statsrådet Zachrisson, men jag har försökt formulera min fråga så, att jag kan få ett rent svar — ett ja eller ett nej — på den punkten. Just nu är jag inte intresserad av vad radionämnden tycker och tänker, utan vad jag är intresserad av är vad statsrådet anser rent principiellt om denna typ av program. Jag beklagar djupt att jag inte kan få något svar på detta.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Zachrisson för svaret. Statsrådet vägrar att ha någon uppfattning alls om det aktuella programmet och än mindre om lämpliga åtgärder för att förhindra program av det här slaget. Jag kan omöjligt vara nöjd med ett sådant svar. Vi har här i kammaren många gånger haft anledning att diskutera de särskilda krav som måste ställas på ett monopolföretag i etern. Det är naturligtvis inte rätt att begära att ens ett monopolföretag skall vara helt fritt från att begå dumheter, men en dumhet av den här dimensionen, en dumhet som tyder på att man, i sin iver att göra uppseendeväckande s.k. engagerande program, helt bortser från att det är människor man vänder sig till och inte lovliga indoktrineringsobjekt, visar, menar jag, att någonting är allvarligt fel. Det finns all anledning att göra en översyn av verksamhetens organisation, rutiner, skyddsmekanismer och ansvarsutkrävande. Det är bl.a. detta som måste ingå i den utredning som de borgerliga partierna kräver i kulturutskottets betänkande, som kommer upp till debatt nästa vecka. Jag skall inte föregripa den debatten. Radionämnden prövar program i efterhand och det är en nödvändig kontroll. Men de ansvariga i Sveriges Radio bör naturligtvis sträva efter att följa gällande radiolag och avtal — det är ju det viktigaste skyddet för medborgarna. Det är uppenbart att det föreligger brister i det avseendet. Ett sådant program som det om kärnkraftverket i Barsebäck skall inte komma igenom ett effektivt nät av rutiner och kontroller. Staten kan inte frånsäga sig ansvaret för att se till att gällande lag och avtal i regel följs i programverksamheten. I varje fall bör det vara det ansvariga statsrådet obetaget — enligt min mening är det en plikt — att offentligt deklarera sin uppfattning om uppenbara avsteg från efterlevnaden av gällande regler och om uppenbart olämpliga program. Det är alltså en åtgärd. Det har ju visat sig att reaktioner från riksdag och regering har haft gynnsamma effekter på Sveriges Radio.

Herr talman! Herr Hamrin har frågat inrikesministern vad han avser att göra för att snarast förstärka arbetsförmedlingens möjligheter att förmedla arbete åt handikappade. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Under senare år har arbetsförmedlingen förstärkts med personal bl.a. för att kunna öka insatserna när det gäller att placera handikappade i arbete på den öppna marknaden. Förutsättningarna för detta förmedlingsarbete har väsentligt förbättrats genom lagstiftning och tillkomsten av de s.k. anpassningsgrupperna. För närvarande finns ca 3 700 sådana grupper. Arbetsmarknadsstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1974/75 begärt ytterligare personal för verksamheten i dessa grupper. Ett ställningstagande till detta förslag kommer att redovisas i 1974 års statsverksproposition.

Herr talman! Det svar som jag har fått av fru statsrådet Leijon innehåller uppgifter om förstärkt personal, lagstiftning som möjliggör bättre arbetsförmedling åt de handikappade och tillkomsten av anpassningsgrupper. Dessutom innehåller svaret en uppgift om att arbetsmarknadsstyrelsen i sin anslagsframställning för nästa år har begärt ytterligare personal för verksamheten i fråga. Låt mig först säga att jag förutsätter såsom alldeles självklart att de anslagsframställningar som arbetsmarknadsstyrelsen gör också kommer att bifallas. Anledningen till att jag tycker det är självklart är innehållet i en skrivelse som De handikappades riksförbund riktat till arbetsmarknadsstyrelsen och som jag hoppas inte är obekant för departementet. I den skrivelsen redogör man för ganska häpnadsväckande förhållanden då det gäller arbetsmarknaden för de handikappade. Man konstaterar att företagare som har varit i kontakt med arbetsförmedlingar och arbetsvårdsorgan har fått besked om att förmedlingarna inte har några aktuella sökande med rörelsehinder — och detta trots att det i området finns sådana. I skrivelsen anförs de statistiska uppgifter som ligger bakom och man konstaterar att även i andra sammanhang har De handikappades riksförbund kunnat konstatera att arbetsförmedlingarnas service till rörelsehindrade är bristfällig. Det avspeglas bl.a. i enskilda medlemmars uppgifter till förbundet, och man konstaterar att det oftast är lättare för de handikappade att erhålla arbete genom egna initiativ än genom att förlita sig till medverkan från förmedlingsorgan. Det är, fru statsråd, hårda ord som står att läsa i denna skrivelse. Man kan säga att den är en partsinlaga; kraven får väl vägas mot andra utgifter som står för dörren — 6, 7 eller kanske 9 miljarder kronor som centrala ämbetsverk har äskat utöver fjolårets budget. Men det här är ett område där vi har ansvaret att se till att det klaffar. Vi vet att det är svårt för handikappade och äldre att skaffa sig arbete även i en vanlig konjunktur. Denna problematik kommer alltså att kvarstå även om vi får en hygglig arbetsmarknad för andra. Det är dags att se till att dessa frågor blir lösta på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Bakgrunden till den fråga herr Hamrin tar upp är att Konfektionsindustriförbundet år 1973 tagit initiativ till en anpassning av en del arbetsplatser till rörelsehindrade. Denna verksamhet skall till en början koncentreras till vissa delar av landet. Arbetsförmedlingarna i dessa län har också samverkat med Konfektionsindustriförbundet och erbjudit de rörelsehindrade arbetssökandena de jobb det varit fråga om. Av de rörelsehindrade som bedömts ha förutsättningar för sömnadsarbete, har hittills sex personer anmält intresse för anställningar. Det kan finnas många orsaker till att det varit så förhållandevis få personer. Men självklart är att människor med handikapp av olika slag skall ha samma möjligheter som andra arbetssökande att själva välja arbete. Under år 1972 fick närmare 5 009 arbetsvårdssökande med rörelsehinder jobb i den öppna marknaden genom arbetsförmedlingen. En viktig sak att komma ihåg i detta sammanhang är att många av de arbetssökande som har rörelsehinder klarar sig bra med den hjälp de får i den vanliga arbetsförmedlingsverksamheten och aldrig behöver bli s.k. arbetsvårdsfall. Här är arbetsförmedlingens jobb i de s.k. anpassnings grupperna av oerhört stort värde, eftersom man på detta sätt kan gå in på ett tidigt stadium och hjälpa både arbetssökande och den som redan finns ute på olika arbetsplatser och alltså ta hand om problemen innan de blivit verkligt akuta.
Herr talman! Jag skall ingalunda underkänna det resonemang som statsrådet Leijon för — det är sakligt och riktigt. Men jag konstaterar att det här finns en brist i arbetsförmedlingsverksamheten. Folkpartiet har gång på gång sagt att arbetsförmedlingarna behöver bättre resurser för att klara sina uppgifter. Statsrådet Leijon säger i slutet av sitt svar att arbetsmarknadsstyrelsen i sina petita begärt ytterligare medel för att klara dessa uppgifter bättre. Jag förutsätter att denna framställning kommer att bifallas av departementet.

Herr talman! Herr Takman har frågat mig om jag anser att gällande bestämmelser och praxis i fråga om avvisning av utlänningar möjliggör en betryggande prövning av alla omständigheter så att politiska flyktingar inte riskerar att bli behandlade som icke önskvärda personer. Herr Wirmark har frågat statsrådet Lidbom hur han bedömer erfarenheterna hittills av tillämpningen av den bestämmelse i den s.k. terroristlagen som föreskriver att avvisning enligt lagen endast får ske av personer som är upptagna i särskild förteckning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I utlänningslagen finns klart angivet under vilka förutsättningar en utlänning kan avvisas vid ankomsten till Sverige. Beslut om avvisning meddelas av polismyndighet. Finner polismyndigheten skäl till avvisning, men påstår utlänningen att han skulle komma att löpa risk för politisk förföljelse om han avvisas och är påståendet inte uppenbart oriktigt, får polismyndigheten inte meddela beslut om avvisning. Ärendet skall i sådant fall alltid underställas statens invandrarverk. Innan invandrarverket beslutar om avvisning skall yttrande inhämtas från utlänningsnämnden. Vid verkställighet av beslut om avvisning gäller motsvarande ordning om påstående görs om risk för politisk förföljelse och påståendet inte redan har prövats i avvisningsärendet. Invandrarverket och rikspolisstyrelsen har gemensamt utarbetat noggranna rutiner för utredning i ärende där politiska skäl åberopas. Dessa rutiner och de tvingande reglerna i utlänningslagen om underställning är enligt min mening en garanti för att prövning sker av samtliga omständigheter i ärenden där en utlänning åberopar behov av en fristad undan förföljelse. Enligt den s.k. terroristlagen skall utlänning avvisas om det finns grundad anledning anta att han tillhör eller verkar för organisation eller grupp som på grund av vad som är känt om dess verksamhet kan befaras här i riket använda våld, hot eller tvång för politiska syften. I enlighet med föreskrifter som meddelas av Kungl. Maj:t upprättar rikspolisstyrelsen en förteckning över utlänningar som vid ankomsten hit omedelbart skall avvisas av polismyndighet. Också här gäller att om utlänningen åberopar risk för förföljelse i samband med avvisning och detta inte är uppenbart oriktigt så får polismyndighet inte meddela beslut om avvisning. I stället skall ärendet underställas Kungl. Maj:t via invandrarverket. Någon avvisning med stöd av lagen har hittills inte varit aktuell. Som framhölls i samband med riksdagsbehandlingen av lagförslaget kommer en redogörelse för erfarenheterna av denna lagstiftning att lämnas riksdagen i ett eventuellt förslag om förlängning av den tidsbegränsade lagen.

Herr talman! Jag tackar fru statsrådet Leijon för svaret. Under 1972 avvisades 3 274 utlänningar från Sverige, därav 1 723 enbart efter polisbeslut, om de uppgifter jag fått är korrekta. I utlänningslagens 20 § heter det att ”avvisning skall ske vid utlännings ankomst till riket eller omedelbart därefter”, men polismyndighet kan besluta om avvisning även senare, ”intill tre månader efter ankomsten”. Min fråga gällde om de bestämmelser och den praxis som följs möjliggör en betryggande prövning av alla omständigheter. Eller finns det risk för att politiska flyktingar blir behandlade som ”icke önskvärda” personer och t.o.m. som s.k. terrorister och avvisade vid gränsstationen eller flygplatsen? Denna oro har funnits under de snart 20 år vi haft 1954 års utlänningslag, och den fanns tidigare, speciellt under andra världskriget när judiska och antifascistiska flyktingar eller desertörer från Hitlertysklands armé avvisades och skickades till en ofta säker död. Men min fråga föranleddes av en artikel i Dagens Nyheter den 12 november. En passpolis på Arlanda skulle ha sagt att man närmast rutinmässigt avvisade araber, som sökte sin tillflykt här. Och man gjorde det med hänvisning till terroristlagen, som tydligen går före utlänningslagen beträffande araber. Jag vill inte göra mer av detta yttrande än det är värt — ett isolerat citat kan, även om det är korrekt återgivet, ge en falsk bild av underliggande realiteter. I Dagens Nyheter den 13 november fanns för övrigt en berättelse i motsatt riktning. Det var om en 20-årig marockan som skulle utvisas sedan invandrarverket och utlänningsnämnden hade avslagit hans ansökan om politisk asyl. Men en passpolis på Arlanda, polisintendent Bror Svärd, fick höra talas om den förtvivlade unge mannen i arresten och såg till att det blev uppskov med verkställigheten och att ärendet togs upp till ny prövning. Om beslutsfattarna träffade dessa utlänningar personligen, sade intendent Svärd, ”då skulle också fler av dessa stackars människor få stanna i vårt land, för det är förbannat svårt att skicka i väg en sån här kille som Omar när man har lärt känna honom”. Men tyvärr blir avvisningen ofta en ytterst summarisk handling, och det kan vara en slump som avgör om en flykting får stanna eller om han eller hon skickas bort att torteras eller dödas. Jag är inte alls så övertygad som fru statsrådet Leijon att det finns garantier för en allsidig prövning nu. Jag anser att utlänningslagen bör revideras så att de politiska flyktingarnas rättssäkerhet tryggas. Terroristlagen bör självfallet raderas ut helt och hållet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Redan när riksdagen antog den s.k. terroristlagen stod det klart att den lagen var synnerligen vagt utformad. Varken kommissionen eller utskottet lämnade tillräcklig vägledning för hur lagen skulle tolkas eller tillämpas. Den medför risk för godtycke också därför att tillämpningen av lagen är så kraftigt sekretessomgärdad. I den debatt som föregick riksdagsbeslutet ställde jag frågan till statsrådet Lidbom om det inte fanns risk för att man i fortsättningen vid bedömningen av araber som ville resa in i vårt land i realiteten skulle komma att utsätta en mycket vid grupp av personer för diskriminerande behandling. På den frågan fick jag aldrig något svar. Anledningen till min fråga i dag är de uppgifter i pressen som herr Takman refererade till. Låt mig citera vad som stod i Dagens Nyheter om ett meningsutbyte som började så här: ”— — — han är ju arab, araber skall inte in i landet! — Varför? — Vi har en terroristlag i Sverige. — Men den skall väl inte tillämpas på alla araber? — Terroristlagen är ju tänjbar! ” Det är naturligtvis möjligt att denna återgivning av ordväxlingen inte är korrekt; vi vet ju att avvisning enligt lagen bara får ske av personer som är upptagna i särskild förteckning. Även bland dessa personer skall den som är politisk flykting inte kunna avvisas. Med anledning av vad som har stått i tidningarna vill jag fråga statsrådet om klara instruktioner utgått till vederbörande myndigheter om att de bestämmelser i lagen som jag här refererat strikt skall respekteras och om att lagen icke är tänjbar. Jag tror att det skulle vara välgörande om vi kunde få en entydig försäkran på den punkten. Det är också viktigt hur polisens förhör med vederbörande går till, innan beslut fattas. Här säger statsrådet Leijon att det finns garantier för att en prövning sker av omständigheterna. Om förhören sker under bryska former och med stor skyndsamhet utan tillgång till tolk för den inresande, finns det då inte risk för att beslut fattas på felaktig grund? Inför den plötsliga konfrontationen med polisen kanske den inresande inte vågar deklarera att han är politisk flykting av rädsla för att svensk polis kanske samarbetar med polisen i hans eget land. Det har också sagts att order om restriktivitet när det gäller att bevilja anstånd med avvisning kommit till passpolisen från rikspolisstyrelsen. Är det sant? Vill inte statsrådet här göra en deklaration om att det är rimligt att anstånd med avvisning bör beviljas tills tolk anskaffats och att över huvud taget dessa förhör bör äga rum i vänlig och generös atmosfär?
Herr talman! Jag vill börja med herr Takman, som tog fram en del statistik. 1 723 utlänningar har avvisats av polismyndighet, sade han. Det är riktigt. Därutöver har 64 personer avvisats efter beslut av invandrarverket, totalt alltså 1 787 personer. Större delen av dem som avvisas vid ankomsten till Sverige är nordbor. Skäl för avvisning av personer som inte kommer från Norden är att de saknar pass, saknar andra tillstånd, saknar visum eller saknar medel för sitt uppehälle här. Hur herr Takmans ord föll kommer jag inte ihåg, men innebörden var ungefär den att det många gånger kunde vara en slump om människor blir avvisade från vårt land och utlämnade till tortyr och död. Det får icke vara och är heller icke någon slump som avgör. Det står klart angivet att personer som uppger att de riskerar förföljelse av politiska skäl inte får avvisas av polismyndigheten, utan då skall invandrarverket vara med och ta ställning. Råder det den minsta tvekan att uppgiften om politisk förföljelse inte är uppenbart oriktig, skall ärendet hänvisas till invandrarverket. Terroristlagen är omgärdad med en hel rad bestämmelser. Det är Kungl. Maj:t som avgör vilka organisationers medlemmar som får förtecknas. Därvidlag har rikspolisstyrelsen enbart att följa Kungl. Maj:ts anvisningar. Förteckningarna ses över varje månad av rikspolisstyrelsen, i vilken det sitter lekmän. Självklart, herr Wirmark, är att vid förhör av det här slaget ser man till att det finns tolk så att den utlänning som kommer till Sverige kan göra sig förstådd och att omständigheterna i övrigt är sådana att förhören inte blir pressande för vederbörande.

Herr talman! Jag tog upp frågan mera från långsiktig synpunkt än med tanke på enbart terroristlagen. Hur skall en utlänning, som inte känner till lagen — sådana fall har förekommit — och kanske inte heller talar något av världsspråken, lägga fram just risken för politisk förföljelse i hemlandet som skäl till att han vill och måste bli mottagen här? Och hur skall den ansvarige passpolisen kunna bortse från att det utöver terroristlagen finns ett halvdussin klart uttalade motiveringar för att — som det heter i 18 § utlänningslagen — en ”utlänning, som ankommer till riket, må avvisas”. Enligt 19 § kan t.ex. ett beslut om avvisning fattas om ”det skäligen kan antas att han icke kommer att ärligen försörja sig”. En diffus misstanke om en diffus moralisk effekt räcker för att en utlänning skall stoppas och skickas tillbaka. Att få stanna här eller bli avvisad kan betyda liv eller död för den enskilde individen. Det är orimligt att begära att de polismän som ofta tvingas fatta besluten i tidsnöd skall ha tid att göra den grundliga Nr 138 prövning som många gånger behövs för att fälla dessa ödesdigra domar. Torsdagen den Som det nu är blir det dessutom domar utan domskäl, eftersom 22 november 1973 avvisningarna kan ske utan formella motiveringar. Ett minimikrav tycker jag är en grundlig prövning i varje enskilt fall. Ett annat minimikrav är att varje beslut om avvisning blir klart motiverat i skrift.

Herr talman! Avvisning enligt terroristlagen får ju bara ske av personer som är upptagna på särskild förteckning över personer, som är medlemmar i sådan organisation vilken regeringen har beslutat att lagen skall gälla för, och de bland dessa personer, som är politiska flyktingar skall inte kunna avvisas. Jag saknade i statsrådets svar ett besked om att klara instruktioner utgått att de lagbestämmelser jag nu redogjort för strikt skall respekteras, så att lagen icke är tänjbar på denna punkt. Det var välgörande att fru statsrådet Leijon sade att tolkar skall finnas och att förhören skall genomföras i en lämplig atmosfär. Då vill jag bara upprepa min fråga: Om tolk skall anskaffas i en del fall, måste ju anstånd ske med avvisningen. Enligt uppgift har rikspolisstyrelsen skickat ut instruktioner om att restriktivitet skall iakttas med anstånd med avvisning. Är det ett riktigt eller ett oriktigt påstående? Jag tror att det här behövs både klara instruktioner och utbildning av vederbörande polispersonal, så att inga misstag begås. Att vi handlar så är i enlighet med en tradition av human svensk flyktingpolitik, som jag hoppas att både fru statsrådet och jag är eniga om att vi bör följa.
Herr talman! Lagen är skriven strikt. Det står klart angivet att det är Kungl. Maj:t som beslutar vilka organisationer som skall komma i fråga i detta sammanhang. Till herr Takman vill jag säga: För det första är det inte så att enskild passpolis avgör dessa ärenden. De får inte delegeras längre ned än till polisintendent eller polissekreterare. Det finns noggranna blanketter utarbetade för hur förhören — om de skall kallas så — skall genomföras. Det finns instruktioner som säger att polismyndigheten skall ge upplysning om att alla skäl som föreligger för att ifrågavarande person skall kunna få stanna i landet skall redovisas. Alla beslut motiveras, delges och översätts. Den skrivelse som herr Wirmark talar om känner jag inte till. Efter vad vi har kunnat finna existerar den inte.

Herr talman! Skälet till att jag vid höstriksdagens början framställde den här interpellationen var det orättvisa utslag som det nuvarande valsystemet gav i kommunvalen 1973, främst då i landstingsvalet. Jag har i min interpellation nämnt exempel på mycket orimliga följder som de nuvarande bestämmelserna har fått i vissa län och landstingsvalkretsar. I Kopparbergs län fick folkpartiet betala ett röstpris för sina mandat som var sex gånger så högt som priset på exempelvis de socialdemokratiska mandaten. Folkpartiet betalade 12 436 röster för ett mandat, under det att socialdemokraternas kostade 2 190 per styck. I mitt eget hemlän, Värmlands län, fick vpk ett enda mandat på drygt 9 000 röster. Nu kanske någon säger att i landet i stort har det ändå något så när jämnat ut sig. Då vill jag svara: För det första är det folkmeningen i det län eller landstingsområde det gäller som skall vara utslagsgivande just för det landstingets sammansättning. För det andra är det faktiskt inte heller någon rättvis fördelning i landet i stort. Av det siffermaterial som jag visar på bildskärmen framgår det hur de större partierna är klart gynnade av de nuvarande bestämmelserna. Det utgår från genomsnittspriset per mandat för de olika partierna, om man slår ihop hela landstingsvalet och fördelar mandaten enligt exakt proportionalitet. Ni märker hur vänsterpartiet kommunisterna fick betala 5 578 röster per mandat och kds över 12 000, under det att centerpartiet och socialdemokraterna ligger på 2 700—2 800 röster per mandat. Jag tror att herr statsrådet och alla vi andra är överens om att detta är helt otillfredsställande. Jag vill tacka för svaret. Herr statsrådet påminner där om partiledaröverläggningarna före 1973 års val, och jag har ingenting i sak att invända mot hans formuleringar.

Man gjorde det också i vissa län, man gjorde det genom strid i en del län, men i många län skedde det ingen förändring 1973. Resultatet visar nu att i valet 1973 kunde vissa partier i vissa valkretsar få ända upp till 8—10 procent av rösterna men inget mandat på grund av valkretsens litenhet — sex sju mandat — under det att man i större valkretsar kunde få mandat redan vid ett fåtal procent av rösterna. Detta visar, menar jag, att valkretsarnas storlek har utgjort en mycket ojämn och i vissa fall orimligt hög spärr. Vid 1966 års val hamnade 110 landstingsmandat fel. År 1970 hade man gjort litet större valkretsar, och då hamnade 57 mandat fel, jämfört med exakt proportionalitet. Jag har försökt få fram siffror från riksskatteverket om hur många som hamnade fel i årets val. Det har inte gått att få fram dem; jag vet inte om statsrådet har dem ens. Men sannolikt — mycket tyder på det i varje fall — ligger vi någonstans mellan resultaten för 1966 och 1970. Det är klart att det är väldigt otillfredsställande när mellan 60 och 100 mandat hamnar fel i ett landstingsval. I statsrådets svar ges avslutningsvis ett bra besked, tycker jag.

Jag tror att det vore intressant, inte minst för landstingen, om statsrådet ville redovisa en ungefärlig tidsplan över när utredningen är klar, när landstinget får utredningens förslag på remiss och, om möjligt, när statsrådet avser att lägga fram proposition i ärendet.

Herr talman! I herr Erikssons i Arvika interpellation har Kopparbergs län nämnts som ett exempel på län där det rådande valsystemet ger ett speciellt orättvist utslag. Jag skulle bara vilja anföra ytterligare några siffror som styrker den uppfattningen. Vi har i vårt landstingsområde åtta landstingsvalkretsar. I två av dem är det elva mandat, i en valkrets tio mandat, i en valkrets åtta mandat, i tre valkretsar sju mandat och i en valkrets bara sex mandat. Man har alltså i det här fallet gått ned till det minsta antal mandat som landstingslagen föreskriver. I Kopparbergs län röstade något över 171 000 personer, och det var 67 mandat att fördela. Det skulle betyda ungefär 2 500 röster per mandat. Nu visade det sig vid valet att det socialdemokratiska partiet betalade, som mycket riktigt anfördes i interpellationen, 2 190 röster per mandat. För centerpartiet var siffran 2 332, för moderata samlingspartiet 3 525, för vänsterpartiet kommunisterna 8 381 och, som har anförts tidigare, för folkpartiet 12 436 röster. Det är kanske intressant att lägga märke till att hade folkpartiet här haft 176 röster till, fördelade på tre av valkretsarna, så hade det gett tre mandat till. Och hade man haft ytterligare 267 röster på rätt ställe, så hade det gett ytterligare ett mandat. Att man fått 443 röster för litet innebär i det här fallet för folkpartiets del att man tappar fyra mandat, och det kan, som vi ser det, inte vara riktigt. Herr Eriksson var inne på att man skulle komma till ett bättre resultat om man hade större landstingsvalkretsar, och det är väl uppenbart att när man har fastställt en indelning där man går ned så pass långt som nästan till minimum av vad som är tillåtet, så måste det komma att slå fel i själva valet. Det stämmer inte överens med den folkopinion som har kommit till uttryck i valet att valkretsindelningen skall ge till resultat en så dålig proportionalitet. Jag tror inte heller att det kan vara i överensstämmelse med den kommunala demokratin. Ett exempel till: I en valkrets behövde socialdemokraterna ha 2 413 röster för ett mandat, i en annan valkrets bara 1 609 röster. Och när det gäller centerpartiet behövdes i en valkrets 2 481 röster och i en annan 1 930 röster. Där ser man hur ojämnt det slår. Jag tror alltså att det är angeläget med en reform på det här området. Hur frågan skall lösas har ju diskuterats i kommunalvalskommittén. Det är angeläget att vi får ett nytt system, och det är också angeläget att vi får det till nästa val, alltså 1976, då ledamöter av landsting och kommunfullmäktige på nytt skall väljas. Jag tar fasta på vad som sägs i slutet av statsrådets svar — jag betraktar detta som en utfästelse att vi skall få ett nytt förslag inför 1976 års val, som på ett bättre sätt kan garantera en rättvis fördelning av mandaten.

Herr talman! Jag skall inte anföra fler exempel på de något egendomliga utslag som kan förekomma. Jag tycker att exemplet från Kopparbergs län räcker, även om Kalmar län också skulle vara värt att studera. Men när det gäller en annan sak tänkte jag, herr statsråd, få skicka med en hälsning. Det borde väl kunna ordnas så att antalet mandat i varje landsting blir udda. För närvarande är det slumpen som avgör om det blir udda eller jämnt antal. De bekymmer som man kan råka ut för om det är jämnt antal mandat finns det ett utmärkt exempel på i Kalmar län, där vi har dragits med svårigheterna i tre år och får dras med dem i ytterligare tre år efter det senaste valet. Jag tror också att herr talmannen och andra, som här i riksdagen kämpar med samma bekymmer, kan intyga att en ställning av typen 175—175 medför vissa svårigheter.

Herr talman! Jag noterar statsrådets löfte att ett förslag kommer att framläggas, och då förutsätter jag att det förslaget blir så klokt att vi kan enas om att tillämpa det redan 1976. Jag tror att vi är helt överens om att det behövs nya bestämmelser. Om jag inte tar fel, sade statsrådet, är det landstingen som beslutar om valkretsindelningarna inom landstingsområdet. Det är helt riktigt. Jag antydde också det i mitt tidigare anförande. Men samtidigt sade jag att man i vissa län har gjort valkretsindelningen genom majoritetsbeslut och att en del partier har varit motståndare till den typen av indelning därför att det nästan på förhand har varit klart vilka följder den indelningen skulle få för de mindre partierna. Genom herr Dahléns redovisning vid förhandlingarna har vi deklarerat vår inställning i det fallet, alltså att man för att få någorlunda tillfredsställande proportionalitet måste ha ganska stora valkretsar på 12 till 16 mandat. Som jag nämnde tidigare kan ett parti med nuvarande system få en ganska stor andel av rösterna i en valkrets med sex eller sju mandat och ändå bli orepresenterat. Jag har här en del uppgifter från kommunalvalskommittén som verifierar det påståendet. Om vi t.ex. har en sexmandatsvalkrets, som herr Jonsson i Mora nyss tog som exempel, och om sex partier deltar i valet, så måste man komma över 7,78 procent för att få ett mandat — och om man har väldigt stor otur kan man nå upp till 14,0 utan att få något mandat.

Herr talman! Statsrådet sade att det är landstingen själva som fastställer valkretsindelningen, och det är alldeles riktigt. Men det är också riktigt som herr Eriksson i Arvika framhöll, att indelningen ofta sker genom majoritetsbeslut. Och i det fall som jag här redogjorde för fattades ett majoritetsbeslut i landstinget, där de större partierna gick in för denna valkretsindelning och vi från de mindre partierna avlämnade en reservation, i vilken vi yrkade på större valkretsar, som skulle ha givit ett något bättre resultat. Sedan kan jag rent allmänt säga att så små landstingsvalkretsar som ner till sex mandat ger den effekten att de uppenbarligen missgynnar de mindre partierna. Därför tror jag att det i de nya bestämmelserna skulle vara till fördel med en rekommendation om att i allmänhet gå in för större valkretsar. Man skall inte gå så långt ner som till sexeller sjumansvalkretsar. Dessutom tror jag att man skulle kunna överväga att gå upp till ett något högre antal än den nuvarande landstingslagen föreskriver. Som jag ser det finns det möjligheter att bl.a. på den vägen åstadkomma bättre proportionalitet. Det skall bli intressant att se vilket förslag som kommer att läggas fram inför 1976 års val.

Fru talman! Herr Wiklund i Stockholm har ställt följande två frågor till mig: 1. Ämnar regeringen vidta någon åtgärd ägnad att särskilt uppmärksamma tillkomsten för 25 år sedan av FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och för 20 år sedan av den komplettering av denna deklaration som Europarådskonventionen om dessa rättigheter innebär? 2. Vid positivt svar på denna fråga, är regeringen villig att bland mera konkreta former för ett sådant uppmärksammande även pröva frågan om svensk anslutning till Europarådets rekommendation om inrättandet av en garantifond till stöd för internationella institutet för de mänskliga rättigheterna? Med anledning av herr Wiklunds första fråga får jag framhålla att tillämpningen av de mänskliga rättigheterna i vårt eget land och i världen i övrigt kontinuerligt är föremål för regeringens uppmärksamhet. I sitt tal i FN:s generalförsamling den 11 oktober behandlade min företrädare en rad av de problem, till vilka herr Wiklund hänvisar i sin interpellation, såsom Portugals brutala kolonialpolitik, rasförtrycket i Sydafrika och Rhodesia, utredningen av tortyr i olika delar av världen och dödsstraffets renässans. Han underströk vikten av den opinionsbildning som i dessa frågor kan komma till stånd genom FN, och han hänvisade också till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Europarådskonventionen om mänskliga rättigheter har också ägnats ökad uppmärksamhet i vårt land, särskilt sedan de nordiska regeringarna väckt frågan om Greklands respekt för konventionen. Från svensk sida har särskild vikt fästs vid möjligheterna för den enskilde att besvära sig 125 till internationella organ, då man anser sina rättigheter kränkta. Det är därför som vi inom Europarådskonventionens ram — som första stat — erkände enskilds besvärsrätt till Europarådskommissionen och också erkänt motsvarande system inom ramen för FN:s konvention för de medborgerliga och politiska rättigheterna. Vi har alltid ansett detta som en hörnsten i försvaret för de mänskliga rättigheterna och vid otaliga tillfällen framhållit just detta som betydelsefullt. För att försöka stärka det internationella skyddet har vi i år gjort ytterligare ansträngningar inom FN i tortyrfrågan, där vi haft viss framgång. Vi har vidare drivit frågorna om skapandet av en befattning som hög kommissarie för mänskliga rättigheter samt om religiös intolerans, m.m. Inom ECOSOC behandlades i våras dödsstraffet och det beslöts att ytterligare vetenskapliga undersökningar skulle göras bl.a. inom FN:s Committee on Crime Prevention and Control; inom Europarådet har herr Wiklund intresserat sig för denna fråga senast vid rådgivande församlingens vårsession. Sveriges allvarliga vilja att medverka till att de mänskliga rättigheternas ideal får en allt vidare internationell efterföljd har sålunda kommit till klart uttryck i praktiskt handlande. Uppgiften att genom olika manifestationer skapa intresse för existerande deklarationer och konventioner på de mänskliga rättigheternas område torde i första hand böra hänvisas till folkrörelserna och de frivilliga organisationerna. Svenska FN-förbundet ämnar uppmana de lokala FN-föreningarna att anordna särskilda samlingsstunder den 10 december i syfte att fira ”mänskliga rättighetsdagen”. Vidare avser man att i skolorna dela ut en skrift om apartheid. Det kan vara tveksamt om det föreligger tillräckliga skäl för att vid sidan av dessa aktiviteter söka anordna någon större officiell manifestation med anledning av jubileet. Ett regeringsuttalande i samband med 25-årsdagen är att vänta. Beträffande den andra frågan vill jag meddela följande. Sverige var ett av de första länder inom Europarådskretsen, som med bidrag understött René Cassininstitutet för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Vi har redan från institutets grundande år 1969 ställt ett årligt stipendium om 10 000 kronor till förfogande. Redan i juli i år — alltså två månader innan Europarådsförsamlingen framlade sin resolution nr 315 — satte mitt departement i gång med att undersöka möjligheterna att öka det svenska bidraget fr.o.m. nästa budgetår. Vårt ständiga ombud vid Europarådet har fått instruktion att rösta för en ökning av Europarådets årliga bidrag från 40 000 till 100 000 franc. Vi kommer även att omvandla stipendiet om 10 000 kronor till ett kontantbidrag samt eventuellt öka detta årliga bidrag till det dubbla. Frågan huruvida en garantifond kan tillskapas blir i viss mån avhängig av hur andra länder ställer sig. Detta undersöks nu av vårt ombud i Strasbourg. I dag kan jag bara säga att jag är beredd att för min del pröva även den frågan i positiv anda.

Fru talman! Omständigheterna har fogat det så att denna interpellation, som blir min sista som ledamot av denna kammare, besvaras av samma statsråd som 1949 besvarade min första interpellation under mina år här i riksdagen. Utrikesminister Sven Andersson var då konsultativt statsråd och frågan gällde den gången ungdomsvårdspolitiken. Jag ber nu att få tacka för dagens interpellationssvar. Bakgrunden till interpellationen är det djupt tragiska faktum som också utrikesministern berörde, nämligen att ju längre världsutvecklingen fortskrider alltifrån andra världskrigets slut, dess mera tycks nationer och statsledningar på många håll världen över åtminstone tendera att fjärma sig från de mänskliga rättighetsideal som föddes ur de första efterkrigsårens besinning och självrannsakan. Inte ens kolonialismen har avskaffats. Rasdiskrimineringen lever vidare. Unga demokratier i Afrika har förvandlats till diktaturer med regimer som i fråga om praktisk politik ligger långt från FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Minoritetsregimer av vita förtrycker de färgade i Rhodesia och Sydafrika, tortyr och annan förnedrande behandling inrapporteras från en rad länder i och utanför Europa — utrikesministern var inne på det också — människor berövas sin frihet för sina politiska och religiösa åsikters skull, dödsstraff utdöms och verkställs t.o.m. i europeiska stater OSV. Vid studium av Europarådets rådgivande församlings rekommendation 715 i år angående den 2S5-åriga existensen av FN-deklarationen och samtidiga erinran om att 20 år gått sedan den kompletterande Europarådskonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna trädde i kraft fann jag anledning att interpellera i anslutning till denna rekommendation. Där uttrycks nämligen en förhoppning om att särskild uppmärksamhet i lämplig form skall ägnas dessa dokument med anledning av att 25 respektive 20 år gått sedan deras tillkomst. Det fanns så mycket större anledning att göra detta som de mänskliga rättigheterna alltså tycks sitta allt trängre på klotet och därför verkligen behöver bringas i erinran, särskilt hos den växande generationen, dvs. hos dem som inte själva upplevt de mörka årens vanvett och förtvivlan före och under andra världskriget. Opinionen måste ständigt påverkas genom påminnelse om de grundläggande humana idealen. Hur svårt det är att vidga respekten för dessa ideal i praktisk handling framgår med nästan skrämmande tydlighet av det faktum att det tog 18 år innan man kunde anta de två FN-konventionerna om de mänskliga rättigheterna såsom praktiska konsekvenser av rättighetsförklaringen. Jag tänker självfallet på konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den senare med det tillhörande s.k. frivilligprotokollet. Det är utomordentligt nedslående att konstatera att endast 19 stater hittills ratificerat konventionerna. Det behövs ratifikation av 35 stater för att dessa konventioner skall träda i kraft. Bland de 19 staterna hittar man inget av de stora länderna, alltså inte heller de verkliga stormakterna. Nog behövs det mycken påverkan på världsopinionen för att få rättighetsidealen både formellt och reellt respekterade. Alla lämpliga tillfällen härtill behöver utnyttjas. Ett sådant erbjuder sig alltså den 10 december, 25-årsdagen av FN-deklarationens tillblivelse. Jag önskade med min interpellation aktualisera tanken på någon åtgärd eller markering direkt av regeringen ägnad att med stor tydlighet dra uppmärksamheten till rättighetsidealen och antyda en möjlighet i vad det gäller formen för en sådan markering. Jag tänkte främst på den av Europarådet nyligen rekommenderade åtgärden att inrätta en garantifond till stöd åt Internationella institutet för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Det borde i varje fall helst vara fråga om något mera konkret uttryck för Sveriges fasta övertygelse och vilja att främja en allt vidare tillämpning av FN-deklarationens höga principer om de mänskliga rättigheterna. Utrikesministerns svar innehåller ett värdefullt, bitvis engagerat referat av aktuella svenska åtgärder till försvar för de mänskliga rättigheterna. Dessa praktiskt-politiska åtgärder kan ses som en övertygande bekännelse till dessa rättighetsideal, en bekännelse som jag tror kan få sin betydelse förstärkt genom att de nu inflyter i kammarens protokoll och så kan föras till vidare spridning. Det var just sådana konkreta handlingar som jag tänkte på då jag råkade använda ordet manifestation i min interpellation — alltså inte någon större officiell manifestation i högtidlighetens form. Jag delar utrikesministerns tveksamhet i fråga om värdet av en sådan högtidlighet. Då är det bättre att celebrera FN-deklarationens 2S-åriga existens med praktiska gärningar till hävdande av deklarationens principer. Självfallet har jag inte ett ögonblick tvivlat på regeringens starka övertygelse om dessa principers riktighet och vikten av att de respekteras. Genom interpellationen fick denna övertygelse nu tillfälle till nytt utlopp. Vi har därmed fått ett väl så viktigt dokument inför FN-dagen den 10 december som ett särskilt uttalande. Nu utlovar likväl utrikesministern ett speciellt regeringsuttalande till understrykande av dagens betydelse och, får man anta, vikten och angelägenheten av de mänskliga rättighetsprincipernas praktiska tillämpning. Jag skrev min interpellation i en nästan desperat känsla av förtvivlan inför händelseutvecklingen i världen med de många grymma avstegen från vad FN-deklarationen står för. Jag känner nu faktiskt stor tillfredsställelse över löftet om en särskild viljeyttring från regeringen i samband med 25-årsdagen av deklarationens offentliggörande. Svaret är så allmänt positivt att jag inte har anledning att ingå på någon egentlig diskussion om dess innehåll. När utrikesministern hänvisar till folkorganisationerna som organ för opinionsbildningen på de mänskliga rättigheternas område kan jag också hålla med honom men gläder mig samtidigt åt regeringens här deklarerade vilja att alltså inte helt överlåta denna uppgift åt dessa organisationer utan själv liksom tidigare delta i denna verksamhet, nu närmast genom en offentlig attitydmarkering den 10 december. Det utförliga svar som utrikesministern lämnat berör även en del konkreta åtgärder avseende Europarådets angelägna verksamhet till främjande av skyddet omkring de mänskliga rättigheterna. Även min fråga nr 2 har med detta senare avsnitt av svaret föranlett en utfästelse om prövning i positiv anda av tanken på att upprätta en garantifond till stöd åt Internationella institutet för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Jag noterar som Europarådsdelegat och ledamot av rådets utskott för Parliamentary and Public relations detta löfte med största tillfredsställelse och vill än en gång tacka för ett besked på denna punkt som är så positivt som gärna kan vara möjligt på detta stadium. De mera speciella löften som utrikesministern här givit är relativt sett föga eller inte alls kostnadskrävande. Det skulle däremot en bekräftelse vara att enprocentsmålet för u-landsbiståndet trots allt kommer att uppnås nästa budgetår. En sådan bekräftelse av ett tidigare givet löfte skulle också kunna bli den verkligt stora markeringen av Sveriges vilja att leva upp till FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och därmed en konkret åtgärd till uppmärksammande av denna förklarings tillkomst för 25 år sedan. Det finns en och annan som ansett sig kunna tolka det förhållandet att vi nyss fått en särskild statsrådsledamot för u-landsbiståndet som ett tecken på att nu kommer löftet om enprocentsmålets uppnående nästa år att infrias just som en sådan konkret åtgärd, och detta trots åtgärden att tillsätta en särskild biståndsutredning. Det är självfallet inte min avsikt att i dag be utrikesministern om besked i denna budgetfråga, även om han som tidigare försvarsminister är van vid att handskas med ungefär så stora pengar som det rör sig om i biståndssammanhangen. Men kanske jag ändå till sist så till vida får tangera denna fråga att jag ber om en upplysning om huruvida frågor av den arten fortfarande hör till utrikesministerns ämbetsområden, om en interpellation i biståndsfrågor skall ställas till honom eller till ministern för biståndsfrågor. Det uppstod bland oss vanliga riksdagsmän av kända skäl en viss oklarhet på den punkten strax efter regeringens ombildning.
Fru talman! Beträffande det sista spörsmålet om till vem i regeringen man skall rikta frågor eller interpellationer rörande biståndsproblem kan jag hänvisa till fru statsrådet Sigurdsen, som handlägger dem. Det är ju klart att jag inte kan ingå på frågor om huruvida enprocentsmålet skall kunna uppfyllas nästa år. Budgetarbetet på den punkten pågår, och besked därom kan komma först i samband med statsverkspropositionens framläggande. Jag är glad över att herr Wiklund i Stockholm och jag såvitt jag förstår är fullständigt överens om den huvudfråga vi här diskuterar. Jag minns inte om vi var lika överens 1949, när vi tycks ha haft vår första interpellationsdebatt. Under de mellanliggande åren har jag — jag tror att alla i denna kammare gjort det — med mycket stor respekt följt herr Wiklunds insatser, inte bara på det område vi här diskuterar, utan hans insatser över huvud taget för att främja humanismen på alla områden. Jag har alltid uppfattat herr Wiklund som en förkämpe för humanismen. För de stora insatser han därvidlag och i Europarådet har gjort vill jag gärna framföra mitt tack.

I första hand är det naturligtvis inte de svenska medborgarna vi måste påverka, även om detta har stor betydelse, men i detta land är vi gudskelov praktiskt taget hundraprocentigt eniga om att fortsätta på de vägar som vi gått.
Fru talman! Jag vill för herr statsrådet bekräfta att vi är helt eniga i uppfattningen om angelägenheten av att främja de mänskliga rättigheterna. Jag har gjort det lilla jag kunnat för att göra det. Jag ber att varmt få tacka statsrådet för de alltför vänliga orden. Mina insatser har varit blygsamma och är alls ej värda ett så högt betyg som herr statsrådet gav dem. Jag vill dessutom tacka för beskedet om till vilket statsråd man skall ställa interpellationer om biståndsfrågor. Man kan ju rikta dem till vilket statsråd som helst. Eftersom allt brukar skötas väl av Kungl. Maj:ts kansli, brukar de ändå hamna på rätt ställe. Jag ville emellertid vara absolut säker, och jag tackar även för detta svar.

Fru talman! Fru Jonäng har frågat om jag vill medverka till införande av sådana bestämmelser att medgivande från anhöriga inhämtas innan obduktion av avliden sker. Den 8 maj 1972 anförde jag i svar på en interpellation av herr Hamrin att resultaten av en vetenskaplig undersökning om information till anhöriga vid obduktion borde avvaktas innan slutlig ställning togs till en av justitieombudsmannen gjord framställning om förtydligande av bestämmelsen om överläkares skyldigheter i samband med obduktion. Jag framhöll samtidigt att motsvarande problem förelåg vid transplantation av organ från avliden person. Frågan om ny eller ändrad lagstiftning om transplantation övervägdes i socialdepartementet, och det var min avsikt att båda frågorna skulle lösas samtidigt. Den vetenskapliga undersökningen är nu avslutad. I socialdepartementet förbereds en departementspromemoria med förslag beträffande lagstiftningen om transplantation. Också den av fru Jonäng berörda frågan kommer att behandlas i promemorian. Det är min avsikt att promemorian skall remissbehandlas på sedvanligt sätt.

Fru talman! Det är ömtåliga ting som det här handlar om, och det är ting som vi sällan talar om. Frågan om obduktioner av anhöriga avlidna berör ju människor i svåra och utsatta, kanske förlamande situationer. Desto angelägnare är det att samhället ger dem skydd och slår vakt om deras rätt till integritet. Jag tackar för svaret på min interpellation, men jag måste säga att det Nr 139 är ett mycket förvånande svar. Har verkligen inte socialministern någon Fredagen den uppfattning i själva sakfrågan? Det finns ingenting i svaret som ens 23 november 1973 antyder en uppfattning. Frågan skall tas upp i en PM som skall remissbehandlas. Det är allt. Om medgivande från Det var en amerikansk läkare som uppmärksammade mig på den här anhörig till obduktion av avliden frågan. Han var mycket förvånad över den höga obduktionsfrekvensen här i Sverige, i synnerhet på de stora sjukhusen. Inte minst förvånad var han över att obduktionerna oftast skedde utan de anhörigas vetskap. Enligt hans uppfattning var obduktionsfrekvensen mycket låg i USA. Obduktioner ingår där ej heller som ett led i läkarutbildningen. Medgivande från de anhöriga erfordras. Jag tillstår gärna att när jag hörde att de anhöriga inte underrättades om obduktion här i landet hade jag svårt att tro att det verkligen förhöll sig så. Det finns ingen officiell statistik när det gäller obduktioner, men av allt att döma ligger Sverige högst i Europa och USA — förhållandena i öststaterna är inte kända. Jag har i min interpellation redovisat de svenska siffrorna enligt den vetenskapliga undersökning socialministern talar om. Under åren 1966—1968 obducerades 44 procent av alla döda. I de tre största kommunerna låg siffrorna på mellan 77 och 88 procent. Obduktionsprocenten vid våra sjukhus är betydligt högre. I stort sett kan man väl säga att alla på sjukhus avlidna obduceras. De flesta europeiska länder och även USA tillämpar någon form av medgivande från de anhöriga. Både i England och i Frankrike fordras bestämt medgivande. I alla USA: stater krävs medgivande — från skriftligt medgivande av alla anhöriga till telefonmedgivande av en anhörig, bevittnat av växeltelefonist. Om anhörig ej finns, måste i en del stater coronern ge samtycke till obduktion. I vårt land är rättsläget oklart. Den aktuella bestämmelsen i 27 § sjukvårdsstadgan har tolkats efter ordalagen, dvs. så att ingen skyldighet föreligger för sjukhusen att underrätta de anhöriga om planerad obduktion. JO har emellertid i ett uttalande 1968 redovisat en avvikande uppfattning. Socialstyrelsen uttalade sig 1969 — enligt min mening mycket cyniskt — i frågan och talade om ”de allvarliga olägenheter som skulle uppkomma för obduktionsverksamheten om en underrättelseplikt till de anhöriga skulle föreligga i varje särskilt fall”. Medicinalrådet S. Alsén på socialstyrelsen inkom också 1969 med en PM till JO av motsatt uppfattning. Läkarförbundet har redovisat samma uppfattning som socialstyrelsen. Det är, tycker jag, verkligen hög tid nu att klarhet skapas. Det går inte längre att förlita sig till den tystnadens slöja som vilar över dessa ting. Mänsklig hänsyn och människors rätt till integritet kräver en ändring av de aktuella bestämmelserna som innebär att vid obduktion underrättelseplikt till de anhöriga föreligger. Frågan om ”underrättelse” eller ”medgivande” synes mig vara en lämplighetsfråga, där hänsyn, humanitet och skonsamhet gentemot de anhöriga får fälla utslaget. Emellertid kan det ifrågasättas om inte de anhörigas önskemål bör respekteras också i de 131 fall där dödsorsaken är okänd. Detta skulle i så fall innebära inte blott ett förtydligande av den aktuella bestämmelsen utan även en ändring. JO anför i sin PM både mänsklig hänsyn och demokratiska principer och säger: ”När det gäller en för de anhöriga så ömtålig fråga som om obduktion bör ske, har de anhöriga ett berättigat intresse av att få tillfälle att framföra sina synpunkter och i varje fall få upplysning om varför obduktion måste ske.

Det kan inte vara riktigt att de anhöriga skall hållas utanför sådan fråga och att deras synpunkter betraktas såsom så ovidkommande att de icke behöver inhämtas.” Dr Mona Britton har i sin undersökning visat att människor inte är negativa till att obduktioner utförs. Obduktionsprocenten har ej heller sjunkit på de sjukhus där underrättelse till anhöriga skett. Socialstyrelsen hade således fel i sin bedömning. Det är naturligtvis angeläget ur både de enskilda människornas och samhällets synpunkt att man genom obduktioner klarlägger sjukdomsoch dödsorsaker, men i ett demokratiskt samhälle där man diskuterar behovet av människors medinflytande får man inte som nu sker träda den personliga integriteten för när.

Fru talman!

Denna utredning slutfördes i maj i år. Även om utredningen omfattar ett begränsat antal patienter och deras anhöriga ger den enligt min mening en god bild av de problem som är aktuella i detta sammanhang. Den alldeles övervägande delen av de anhöriga synes inte ha något emot att obduktion sker. Ca 80 procent ansåg emellertid att frågan om obduktion borde tas upp med de anhöriga. Av dessa ansåg de flesta att de borde tillfrågas om de samtycker till att obduktion sker. Förhållandevis många menade dock att en underrättelse om att obduktion planeras var tillräckligt. Jag vill i detta sammanhang understryka att enligt sjukvårdskungörelsen får obduktion mot de anhörigas vilja endast ske om dödsorsaken är okänd. Jag kan hålla med fru Jonäng om att oklarhet råder vid tillämpningen av nu gällande bestämmelser. Det är också därför som vi inom socialdepartementet har tagit upp den här frågan. Arbete pågår med en promemoria som skall behandla både transplantationer och obduktioner, eftersom dessa frågor i vissa avseenden är av samma karaktär. Sedan promemorian remissbehandlats och sakkunniga instanser har hörts blir det aktuellt att ta ställning till eventuellt erforderliga åtgärder. Jag kan Nr 139 försäkra fru Jonäng att arbetet kommer att bedrivas skyndsamt. Fredagen den Jag vill gärna, fru talman, också understryka angelägenheten av att de 23 november 1973 frågor det här gäller på det praktiska planet behandlas taktfullt och med respekt för den avlidne. Detta bör givetvis också komma till uttryck vid kontakter med den avlidnes anhöriga.
Fru talman! Jag är tacksam för att socialministern i det här inlägget i någon mån ägnade sig åt sakfrågan. Här råder, som vi båda är överens om, en oklarhet när det gäller läkarnas skyldigheter att underrätta de anhöriga eller inte. Jag betvivlar naturligtvis inte alls att de här frågorna handhas med stor respekt och takt från vederbörandes sida. Men vad som är angeläget är att få till stånd en ändring i fråga om underrättelseplikten. Jag noterar att det nu skall hända någonting i frågan. Det har gått många år sedan JO tog upp det oklara rättsläget — det var redan 1968 — och jag tycker att man onekligen under de här fem åren borde ha hunnit med att förtydliga bestämmelserna, så att någon oklarhet inte behövt råda. Det gäller nu att handlägga frågan snabbt, så att mänsklig hänsyn och demokratiska principer blir avgörande vid bedömning av obduktion.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om vilka krav som bör ställas på en politisk enkät i syfte att utröna förutsättningarna för politisk information och propaganda på arbetsplatserna. Bland de många krav som kan ställas på en enkät av detta slag vill jag särskilt nämna att den aldrig får utformas så att den enskildes politiska hemvist röjes.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret på min fråga, i synnerhet som den är formulerad på ett sätt som är helt i linje med vad jag själv anser. Redan för 13 år sedan eller år 1960 motionerade den kommunistiska riksdagsgruppen och föreslog lagstiftning som tryggade rätten till politisk verksamhet inom enskilda företags områden under de anställdas arbetstid. Motionen avslogs av riksdagen på rekommendation av andra lagutskottet, som anförde följande: ”Den sålunda förordade lagstiftningen innebär, att den enskildes rätt att bestämma över områden och anläggningar, vartill han har ägandeeller dispositionsrätt, begränsas, därigenom att rätten att förbjuda politisk verksamhet inom sådana områden betages honom. Ytterst skulle lagstiftningen således innebära inskränkning i den enskildes rätt att råda över sin egendom. Vidtagandet av en dylik inskränkning skulle stå klart i strid med rådande rättsuppfatt Som framgår av det citerade uttalandet kunde det mycket väl ha varit skrivet av Svenska arbetsgivareföreningen. I andra lagutskottet var det dock socialdemokratisk majoritet. Åren går, fram till 1969, då några enskilda socialdemokratiska riksdagsmän motionerade i samma fråga angående politisk information och propaganda på arbetsplatserna. Motionärerna hemställde om utredning. Utskottet ställde sig den gången positivt till motionärernas hemställan. Även denna gång var det ett enhälligt utskott. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets rekommendation. På uppdrag av riksdagen bemyndigade regeringen chefen för inrikesdepartementet att tillsätta en utredning. Utredningen kom att bestå av tre ledamöter och är sedan en tid i verksamhet med en enkät som omfattar 22 frågor, som ställs till företagare och arbetare på 500 arbetsplatser i landet. En av frågorna gäller tydligen att utröna de anställdas politiska sympatier. Det är just den frågan som upprört folket ute på arbetsplatserna. Även socialdemokratiska tidningar har visat sitt missnöje. Enligt tidningen Arbetet gäller det att smygvägen utfråga arbetare om deras politiska sympatier. I en över hela sidan uppslagen artikel säger den socialdemokratiska tidningen Nya Norrland att det pågår en ”statlig utredning som rotar i arbetarnas politiska åsikter”. En av uppgiftslämnarna till Nya Norrland är enligt tidningen orolig för att SÄPO skall få ta del av undersökningsmaterialet, då inget i lagen lägger hinder i vägen för detta. Svaren skall kunna identifieras även i de fall de inte är undertecknade. Min fråga till inrikesministern: Är det i linje med inrikesdepartementets intentioner och riksdagens beslut som dessa frågor har formulerats?
Herr talman! För att verkställa det beslut som riksdagen fattat tillkallade min företrädare i ämbetet tre fristående forskare som enbart skulle utreda rådande rättsliga och faktiska förhållanden på detta område. Deras undersökning skulle sedan ligga till grund för de politiska beslut som eventuellt behövde fattas. Enkäten har självfallet utformats av dem själva såsom fristående forskare. Det är riktigt att i enkäten togs upp den fråga som herr Lorentzon nämnde, och enligt min mening hade det inte varit nödvändigt att ta med den för att nå det eftersträvade resultatet.

Frågan var emellertid enligt min mening helt onödig.
Herr talman! Jag noterar att herr inrikesministern säger att frågan var onödig. Men skall utredare kunna få uppträda på det sätt som de gjort här, och har inrikesdepartementet godkänt dessa frågor? Efter vad inrikesministern nu har anfört får man utgå från att inrikesdepartementet icke har godkänt formuläret — det har skickats ut av dem som har haft hand om enkäten. Vad det nu är fråga om är emellertid att materialet icke kan få användas mot dem som ställt sig till förfogande och lämnat svar. Jag vill påpeka att på det formulär som jag har i min hand och som bär överskriften ”Inrikesdepartementet: Utredning om politisk propaganda på arbetsplatserna. Frågeformulär för ett urval svenska arbetsplatser” finns i övre högra hörnet på första sidan en särskild ruta avsedd för nummer på den person som lämnar svar på frågorna. Man kan alltså identifiera den person som besvarat enkäten. Det är detta som arbetarna ute på arbetsplatserna vänder sig emot: att materialet kan komma i händerna på SÄPO och politiskt inregistreras. Det var ändå inte detta utredningen gällde enligt beslut av riksdagen den 28 oktober 1969. Det var i stället fråga om att folk på arbetsplatserna skulle ges större möjligheter att fritt föra politisk propaganda där — inte om någon politisk inregistrering.
Herr talman! Här har vi två frågor. Den första frågan gäller om inrikesdepartementet har godkänt formuläret. Självfallet inte. Dessa forskare är fristående, och de har utformat formuläret själva. Den slutgiltiga versionen av frågeformuläret har inte underställts departementet. Beträffande den andra frågan, som är väldigt oroande, vågar jag ändå lugna herr Lorentzon. Det finns nämligen ingen möjlighet för någon annan än de tre forskarna att identifiera de företag som lämnat uppgifter i enkäten. Dessa försäkringar har jag fått och dem måste jag lita på.
Herr talman! Det är endast forskarna, säger inrikesministern, som har tillgång till materialet. Varför är de då så intresserade av att få fram namnen på de människor som lämnat svar? Det har ju ingenting med saken att göra om vederbörande heter Karlsson, Pettersson eller något annat. Att sedan frågan om politiska sympatier har ställts går liksom in i bilden med detta att svaret skall vara numrerat. Det gäller tydligen en politisk kartläggning av arbetarna. De anmärkningsvärda förhållanden som framkommit under genomförandet av denna enkät såväl som utformningen av densamma talar enligt min mening för att en närmare precisering av riktlinjerna för utredningen borde lämnas. Är statsrådet beredd att ge sådana kompletterande anvisningar för att lugna folk på arbetsplatserna och för att över huvud taget få några svar på denna enkät?
Herr talman! Jag hoppas att jag med det svar jag lämnat till herr Lorentzon på den här punkten har kunnat lugna dem som eventuellt är oroliga.
Herr talman! Herr inrikesminister, man lugnar inte arbetarna bara genom att säga det Ni sagt här, när det ändå i frågeformuläret finns en särskild ruta för numrering av de människor som lämnat uppgifterna. Var och en vet ju att man då är registrerad. Så länge detta förekommer finns också oron kvar på arbetsplatserna.

Herr talman! Herr Krönmark har frågat om jag vill lämna sådana tilläggsdirektiv till den sittande jordbruksutredningen att den i sitt arbete kan beakta de nya förutsättningar för det svenska jordbruket som uppstått genom den förändrade och försämrade situationen för världens livsmedelsförsörjning. Enligt direktiven till 1972 års jordbruksutredning bör utredningen överväga om det, med hänsyn till de förändringar som har skett under senare år av produktionsinriktning och produktionsteknik eller av andra skäl, finns anledning att ompröva produktionsmålsättningen. Jordbruksutredningen kan därför inom ramen för sina direktiv överväga den fråga som herr Krönmark har tagit upp i sin interpellation.

Herr talman! Jag vill först tacka jordbruksministern för svaret på interpellationen. Jag tycker att statsrådet Lundkvist har gjort en mycket hedersam debut som chef för jordbruksdepartementet genom att ge jordbruksutredningens direktiv den tolkning som framgår av svaret. När jag läste direktiven fann jag att de var något oklart formulerade i det här stycket. Men med det klarläggande, som jag anser interpellationssvaret utgöra, finns det inga som helst begränsningar för jordbruksutredningen att utifrån den förändrade livsmedelssituationen i världen förutsättningslöst pröva produktionsstorleken för det svenska jordbrukets del. Det är mycket angeläget att detta klarläggande kommit till stånd, och jag hälsar det med stor tillfredsställelse. Läget på världsmarknaden i fråga om livsmedel är i dag ett helt annat än det var exempelvis år 1967 när riksdagen fattade sitt beslut om den framtida jordbrukspolitiken. Det var kanske ingen i den dåvarande riksdagen som var nog profetisk att kunna bedöma hur läget skulle vara år 1973, även om vi var några stycken som höjde ett varningens finger. Situationen i dag är också helt annorlunda än när direktiven skrevs någon gång i maj-juni förra året. Det har inträffat saker på det här området som gjort att alla gamla begrepp mer eller mindre har vänts upp och ner. Medan man så sent som förra året diskuterade problemen med spannmålsöverskotten — det utgjorde ett problem att till låga priser föra ut dem utomlands — är läget i dag sådant att exempelvis vetepriserna på världsmarknaden ligger ungefär 30 kronor över de svenska. Nu vet jag att det finns olika uppfattningar om huruvida den här situationen är tillfällig eller om den är av mera permanent karaktär. Det är klart att ingen kan med säkerhet förutsäga utvecklingen, men jag vågar i alla fall sälla mig till dem som hävdar uppfattningen att en kraftigt dumpad världsmarknad på livsmedelsområdet med all säkerhet är någonting som aldrig återkommer. Jag skulle vilja ange några skäl som talar för att den nu iråkade situationen inte är en tillfällighet utan något som vi måste planera för. Det första skälet för att den med all sannolikhet kommer att vara bestående är att det kan förväntas en fortsatt befolkningsökning framför allt i u-länderna. Vi vet att dessa länder kommer att resa krav på större rättvisa vid fördelningen av jordens livsmedelsresurser. Vi vet också att dessa länder har fått ökade politiska möjligheter att göra sina krav gällande. På det internationella planet, främst inom FAO, är man på väg att institutionalisera överförandet av livsmedel till de delar av jordens befolkning som behöver sådan hjälp. Dessa livsmedelskvantiteter måste i första hand tas från världsmarknaden på livsmedel, som i och för sig är en rätt liten del av den stora kakan. Men det är inte bara dessa länder som på ett annat sätt kommer att konkurrera om de framtida livsmedelstillgångarna utan det gäller också en rad andra stater — och det vill jag anföra som skäl nummer två — på ganska hög utvecklingsnivå. Låt mig nämna som exempel en del av de östeuropeiska staterna, som har tvingats prioritera maskininvesteringar och investeringar över huvud taget. De har nu fått en höjning av sin levnadsstandard och tvingas av politiska och andra skäl prioritera konsumtionen på ett annat sätt än tidigare. Även om man i dessa länder i dag har en kalorimässigt tillfredsställande försörjning gäller detsamma inte kvalitetsmässigt. Dessa stater uppträder redan i dag och kommer framför allt i ökande utsträckning i framtiden att uppträda som köpare på livsmedelsmarknaden, vilket gör att det där blir ett annat konkurrensläge som enligt alla ekonomiska lagar kommer att verka prishöjande. Därutöver finns ett tredje skäl som i dag har en rent skrämmande aktualitet, nämligen vad energikrisen kan föra med sig. Jag syftar då inte bara på den rådande akuta krisen till följd av Mellanösternkonflikten utan på den kris i världens energisituation över huvud taget som vi har att se fram emot. Jag tror att de flesta bedömare är överens om att vi är på väg in i ett nytt skede, där energin inte längre kommer att vara en billig produktionsfaktor som kan vägas mot andra, och att vi alla förutser att energin kommer att betinga helt andra priser i fortsättningen. Detta kommer givetvis att få sekundära effekter på alla områden, men jag vågar säga att det just inom jordbrukssektorn och inom livsmedelsproduktionen kommer att få rätt klara och genomgripande konsekvenser. Jordbrukets behov av energi från oljeprodukter för traktorer, maskiner osv. kommer att bli en kostnadshöjande faktor. Jag vill framför allt peka på ett område. Jordbruksproduktionen i världen och i all synnerhet i vårt land är ju i hög grad beroende av användningen 'av ganska stora mängder handelsgödselmedel. Framställningen av handelsgödselmedel — jag tänker närmast på kvävegödselmedel, som är det verkligt intressanta i detta sammanhang — är som bekant utomordentligt energikrävande. Med hänsyn till de tänkbara restriktionerna i fråga om energiförbrukningen och framför allt med hänsyn till de ökade priserna kommer detta med all säkerhet att bromsa användningen av handelsgödselmedel både i Sverige och i andra länder, vilket innebär att produktionsökningen per arealenhet — vilken under hela 1900-talet har framstått som något av en självklarhet — kommer om inte att hejdas så i varje fall att bromsas. Detta gör att vi kommer att få mindre potentiella uttag per arealenhet i framtiden än vad vi kanske har räknat med och planerat för. Med tanke på detta har vi — därom är tydligen jordbruksministern och jag överens — också fått ett nytt läge. Det borde därför finnas förutsättningar — och det är vi tydligen också ense om — för en förutsättningslös prövning av frågan. Jag vill bara förutskicka — det är min mening, och jag tror att den är ganska väl underbyggd av fakta — att resultatet av en sådan prövning kommer att peka på att all areal i vårt land som över huvud taget är lämplig att odla med ett ekonomiskt rimligt resultat också bör odlas. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att riksdagen så småningom får formella möjligheter att ta ställning till det som en gång var omstritt, nämligen det principiella beslutet om produktionsbegränsning. Jag tror att vi alla kommer att vara överens om att beslutet kanske var motiverat på 1960-talet, om man anlade ett kortsiktigt perspektiv på jordbrukspolitiken, men i dag kan vara ödesdigert. Resurser i fråga om odlad jord som man förbrukar på det viset kan ju aldrig återställas. Det svar som jordbruksministern har givit på min interpellation kommer säkert att vara en god stimulans för det utvecklingsarbete som försiggår inom svenskt jordbruk. Jag vill därför slutligen än en gång tacka herr jordbruksministern för den positiva inställning han har till den fråga som jag har tagit upp i interpellationen.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har frågat mig dels om jag anser att regeringens handläggning av frågan om en utökning av lantbruksrepresentationen står i överensstämmelse med riksdagens beslut, dels om regeringen har för avsikt att återbesätta befattningen som lantbruksrepresentant i Bonn. Lantbruksrepresentanter har under senare år varit placerade i Bonn, Bryssel och Washington. Tid efter annan har framförts förslag om en utökning av representationen. Bl. a. har frågan motionsvägen upptagits i riksdagen. Jag vill först erinra om de uttalanden som år 1972 gjordes av jordbruksutskottet med anledning av motioner. Utskottet anförde bl.a. att en förstärkning av den svenska utlandsrepresentationen på jordbrukets område i Östeuropa var väl motiverad men ansåg att det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att närmare pröva hur denna fråga lämpligen skulle lösas samt att vidtaga de åtgärder som kunde befinnas erforderliga i sammanhanget. Utskottet utgick vidare från att regeringen vid sin prövning av hithörande frågor beaktade behovet av speciell utlandsbevakning beträffande samtliga de näringsgrenar som ingick i lantbruksrepresentanternas verksamhetsområde och i sammanhanget jämväl uppmärksammade det alltmer ökade intresset av att den internationella utvecklingen på miljövårdens område noga följdes. I motioner till 1973 års riksdag väcktes också förslag om en utökad lantbruksrepresentation. Vid behandlingen av dessa förslag underströk jordbruksutskottet giltigheten av de året innan anförda synpunkterna. Motiven för en förstärkning av den svenska utlandsbevakningen i fråga om jordbruks-, skogsoch livsmedelsområdet och beträffande miljövården inom de östeuropeiska staterna syntes enligt utskottet emellertid ha erhållit ökad tyngd sedan föregående år. Behovet att följa utvecklingen i Asien och andra delar av världen blir enligt utskottet alltmer påtagligt. Enligt utskottets mening talade därför starka skäl för att lantbruksrepresentationen redan fr.o.m. budgetåret 1973/74 förstärktes med en ny befattning för handhavande av dessa uppgifter beträffande de östeuropeiska länderna. Frågan om var befattningen tills vidare skulle placeras borde enligt utskottet få ankomma på Kungl. Maj:t att närmare bedöma. Utskottet förordade att befattningen skulle placeras i Moskva. Riksdagen gav sedan som sin mening till känna vad utskottet anfört i anledning av motionerna och beslutade om medel för ytterligare en befattning som lantbruksrepresentant. Befattningar som lantbruksrepresentant har sedan inrättats vid beskickningarna i Moskva och Nairobi. Den permanenta bevakningen av jordbruksfrågor m.m. i Bonn har därvid inskränkts. En tjänsteman vid lantbruksstyrelsen med stor erfarenhet av svensk-tyska frågor har emellertid förordnats att tills vidare under högst två månader per år bestrida göromål som ankommer på lantbruksrepresentant vid ambassaden i Bonn. Det svensk-tyska samarbetet inom här aktuella områden bedrivs i många former. Bl. a. försiggår ett samarbete i form av arbetsgrupper på jordbruks-, skogsoch miljöområdena, vilket självfallet kan fortsätta även om det inte finns en permanent lantbruksrepresentant i Bonn. Eftersom Förbundsrepubliken Tyskland är medlem i EG kan tyngdpunkten i den handelspolitiska bevakningen i viss mån sägas ha förskjutits från Bonn till Bryssel. Bevakning från det allmännas sida av marknaden i de länder som är medlemmar i EG torde bäst kunna ske av lantbruksrepresentanten i Bryssel. Förutsättningarna för en effektiv bevakning av de internationella miljöfrågorna har påtagligt förbättrats genom beslutet att placera en lantbruksrepresentant i Nairobi. Som bekant är FN:s miljösekretariat placerat i denna stad. En bevakning av jordbruksoch skogsfrågor i denna del av Afrika har naturligtvis även stort värde. Jordbruksutskottet har i betänkanden de två senaste åren utgått från att Kungl. Maj:t uppmärksammar det alltmer ökade intresset av att den internationella utvecklingen på miljövårdens område noga följs. Vidare har utskottet framhållit att behovet att följa utvecklingen även i Asien och andra delar av världen blir alltmera uttalat. Enligt min mening står regeringens åtgärder därför i överensstämmelse med riksdagens beslut.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

Jag förstår mycket väl att man från regeringshåll försöker försvara sitt handlingssätt här inför riksdagen. Men jag måste säga att det inte är någon stark argumentering som man har använt. Visserligen har vederbörande statsråd rätt att göra omplaceringar av utlandsrepresentanter. Men i den situation som förelåg i det här aktuella fallet kan det starkt ifrågasättas om man har handlat korrekt. Interpellationssvarets referat av behandlingen i riksdagen 1972 utgör egentligen endast väl valda delar som är avsedda att försvara departementets handlingssätt. Men det finns i betänkandet nr 1 år 1972 från jordbruksutskottet också andra delar som är minst lika värdefulla i detta sammanhang. Jordbruksutskottet hänvisar till att utskottet 1971 uttalat att ”enligt dess mening den specialbevakning av hithörande frågor som utfördes av lantbruksrepresentanterna i Bonn, Bryssel och Washington är av stort gagn och alltjämt fyller ett angeläget syfte”. Och man fortsatte: ”En förstärkning av den svenska utlandsrepresentationen på jordbrukets område därstädes bedömer utskottet sålunda vara väl motiverad — — —.” Utskottet underströk i sitt betänkande 1972 att dessa synpunkter fortfarande ägde giltighet. Sedan måste jag säga att det är något förvånande när man i svaret säger att det är av värde för oss att bevaka jordbruksoch skogsfrågorna i Nairobi. Det är möjligt — jag kan inte bedöma det — men nog förefaller det mig som om det har en prägel av Kajsa Warg över sig. Man tar vad man har, om man inte har något annat att referera till. Naturligtvis har, som jag sade, Kungl. Maj:t rätt att omsätta riksdagsbeslutet i handling såsom man vill. Men man bör ju inte göra som man gjort om det föreligger så klara uttalanden som i det här fallet från riksdagens sida om hur saken skall handläggas.

Jag sade: ”Nu är det emellertid inte bara för bevakningen av jordbruksekonomiska intressen som en lantbruksrepresentant för öststaterna är önskvärd. Vi har ett betydande intresse av att skapa kontakt även på miljövårdens, naturvårdens och näraliggande områden, inte minst med Sovjetunionen. När jordbruksutskottet år 1971 besökte Sovjetunionen, fann vi där ett betydande intresse för naturvårdsoch miljövårdsfrågorna. — — — Därför bör de kontakter som redan har tagits förstärkas.” Det är alltså utsagt hur klart som helst att vi avsåg Sovjetunionen och öststaterna — det gällde icke Nairobi. Här föreligger nu ett riksdagsbeslut som fattats i år med 142 röster mot 124 — ett beslut som klart och tydligt säger ifrån att det bör inrättas en ny tjänst som lantbruksrepresentant i öststaterna med förtur för Moskva. Lika klart sägs det ifrån att de nuvarande tjänsterna i Bonn, Bryssel och Washington bör bibehållas och att de alltjämt fyller ett angeläget syfte. Man kan alltså inte missta sig på att riksdagsbeslutet innebär dels ett bibehållande av de nuvarande tjänsterna, dels en förstärkning med en ny befattningshavare. Jordbruksutskottets betänkande nr 1 för i år ger mycket klart besked om hur denna fråga enligt utskottets majoritet borde lösas. I den debatt som följde på betänkandet och som återfinns i riksdagens protokoll från den 23 mars i år gavs också klart besked om hur riksdagsbeslutet skall tolkas och om dess innehåll. I den debatten sade jag själv bl.a. följande: ”Det är mot bakgrund av dessa fakta vi skall se jordbruksutskottets begäran om en ny representant, lämpligen placerad i Moskva, utöver dem vi tidigare har på västsidan.” Klarare kan det inte sägas att det gällde en tjänst utöver dem vi nu har. De partier som då bildade majoritet här i riksdagen hade den uppfattning som jag gav uttryck åt, och därför kan det slås fast att riksdagen den dagen beställde en utökad lantbruksrepresentation utöver den som tidigare fanns. För det ändamålet beslöt man också bevilja ett ökat anslag på 250 000 kronor. Vid utskottsbetänkandet fanns det emellertid en reservation från regeringspartiets representanter, i vilken tanken framkastades att det framdeles kunde vara önskvärt med en representant i Nairobi, där miljövårdssekretariatet skall placeras. Det framställdes inget formellt krav på en sådan representant, men reservanterna sade sig utgå från att Kungl. Maj:t i samband med prövningen av frågan skulle beakta jämväl möjligheterna till omplacering av befintliga befattningar. Reservationen avslogs av riksdagen med den betydande majoritet som jag förut har nämnt. Hur har nu dåvarande jordbruksministern handlat? Jo, han har icke effektuerat riksdagens klart uttalade mening och beslut om en förstärkning av nuvarande befattningar med en ny sådan placerad på östsidan. I stället har han effektuerat den avslagna reservationens anda och mening. Det är rätt anmärkningsvärt. Och det belopp på 250 000 kronor som riksdagen beviljade för en öststatsrepresentant skall förmodligen användas till representationen i Nairobi. Men riksdagen har inte begärt någon tjänst i Nairobi och inte heller beviljat något anslag till den. Ej heller har frågan om en sådan tjänst behandlats i utskottet eller varit upptagen i någon motion till utskottet. Jag menar därför att det kan starkt ifrågasättas om ett statsråd bör handla på sätt som här skett, när det finns så klara anvisningar från riksdagen om ett helt annat handlingssätt. Nu kan emellertid jordbruksministern reparera sin företrädares felaktiga handlande genom att återbesätta tjänsten i Bonn. Det provisorium som man nu har tänkt sig i departementet och som nämns i interpellationssvaret är icke jämförbart med en permanent tjänst och kan enligt min mening inte godtas. Till nästa år bör därför under vederbörande punkt i jordbrukshuvudtiteln upptas en tjänst som lantbruksrepresentant i Bonn. Vår betydande handel med Västtyskland motiverar att en sådan tjänst inrättas, särskilt som vår handelsöverenskommelse med EG-marknaden innebar en försämring för jordbrukets vidkommande. Jag tycker att regeringen skall vara angelägen om att undvika att försämra våra förbindelser med Västtyskland ännu mera. Herr talman! Med det anförda har jag velat ange mina synpunkter på regeringens handlingssätt i detta fall men tackar ändå statsrådet Lundkvist för att han här har velat svara på en fråga som hört till hans företrädares ärenden.
Herr talman! Det har verkligen inte varit förenat med några samvetsbetänkligheter eller svårigheter för mig att lämna det svar som herr Hansson i Skegrie här erhållit. Självfallet är svaret en redovisning av en ståndpunkt om vilken regeringen är helt ense. När jag fick anledning att fundera närmare över denna fråga så fann jag att riksdagen hade uttalat flera önskemål som inte kunde rymmas inom ramen för det antal representanter som vi hade möjligheter att tillsätta. Det blev därför så som riksdagen själv hade uttalat önskemål om, nämligen att regeringen fick försöka göra avvägningen i vad gällde placeringen av de representanter som stod till förfogande. Och då uppfattade inte regeringen saken så att det intresse för miljöfrågorna som hade uttalats i jordbruksutskottet enbart var knutet till miljöfrågorna i Sovjetunionen, utan regeringen föreställde sig att det intresset gällde miljöfrågorna i största allmänhet och utvecklingen på miljövårdens område överallt i världen. Och mot den bakgrunden fann regeringen det naturligt att placera en man i Nairobi. Därigenom kunde vi också tillgodose ett annat önskemål som uttalats av utskottet, nämligen att följa utvecklingen även i andra delar av världen. Och med den förskjutning av intressena i Västeuropa som ändå har skett mellan Bonn och Bryssel samt med möjligheterna att arrangera på det sätt som jag har redovisat i svaret kunde vi också med de fyra utsedda representanterna — placerade i Washington, Bryssel, Moskva och Nairobi — tillgodose de olika intressen som riksdagen uttalat. Och med det intima samarbete som vi i många sammanhang har med Västtyskland är jag övertygad om att vi med arrangemanget i Bonn inte på något sätt har stört vårt goda förhållande med Västtyskland.
Herr talman! Jag är inte alls förvånad över att man från regeringens sida nu försöker smita undan med vad jag vill kalla för billig advokatyr. Var och en som kan läsa innantill kan ju själv se att här föreligger en klart uttalad mening och att riksdagens beslut innebar ett bibehållande av de tjänster som då fanns — alltså i Washington, Bryssel och Bonn — samt därutöver att en ny tjänst skulle inrättas som lantbruksrepresentant i Öststaterna. Det är så klart inskrivet som det över huvud taget kan bli. Här har departementet försökt att sno sig undan och få det önskemål tillgodosett som reservanterna framförde och som kanske var mera tilltalande för regeringen. Det må vara regeringens sak — jag skall inte polemisera med nuvarande jordbruksministern om det; han är oskyldig i sammanhanget, och han skall därför inte behöva svara för en dålig sak som han inte är skuld till. Jag vill emellertid ge honom ett gott råd: att inte vara lika självsvåldig som sin företrädare när det gäller att omsätta så klart uttalade meningar och beslut från riksdagen som det här är fråga om. Så handlar regeringen helt enkelt inte. Det här är, tycker jag, något av ett politiskt pojkstreck. Det finns ett klart besked om hur beslutet skall tolkas och hur det skall utföras. Som jag nämnde accepterade jordbrukarna i vårt land EG-överenskommelsen, trots att de hade klart för sig att den innebar en försämring för deras vidkommande i handeln med väststaterna. De biträdde förslaget ändå, därför att de ansåg att en enig uppslutning låg i hela samhällets intresse. Beslutet innebar alltså en försämring. Därför är det beklagligt att regeringen ytterligare försämrar det genom att minska representationen. Provisoriet i all ära — och jag har all respekt för dugligheten hos den person som skall omhänderha detta — men två månader om året kan inte på något sätt ersätta en helårstjänst i Bonn. Därför tycker jag att jordbruksministern gör klokt i att i nästa års budget återbesätta tjänsten i Bonn. I annat fall tror jag att regeringen motionsvägen årligen kommer att bli påmind om denna för regeringen mindre hedrande handläggning av ett så klart riksdagsbeslut.